Fru talman! Bara vi ändrade anställningsskyddslagen och införde provanställning skulle ungdomsarbetslösheten försvinna, säger Anna-Greta Leijon som något slags referat av en inställning från vår sida. Detta har hon aldrig hört mig säga. Tvärtom redovisade jag som skäl för förslaget till en lagstadgad rätt till provanställning att om det hjälpte en enda pojke eller flicka till arbete utan att det försämrade tryggheten för dem som redan har jobb, så var det ett tillräckligt skäl för att ändra lagen. Ärligt talat, fru Leijon, vet vi ju inte om detta har hänt. Vi kan bara konstatera att anställningsskyddet för dem som har jobb är lika bra när denna rättighet finns inskriven i lag som förut när den fanns inskriven i avtal. Jag utgår ifrån att också statsrådet har dragit denna slutsats, eftersom riksdagen inte har behövt konfronteras med frågan vidare och alltså inte behövt ändra tillbaka. Jag tror att det förhåller sig på samma sätt med många andra åtgärder. Det är inte en åtgärd som löser problemen — inte heller lönefrågan. Men vad jag påpekar är att ungdomsplatserna blev en succé, därför att man accepterade att löneläget var ett hinder för många ungdomar med dålig utbildning och ingen erfarenhet att få pröva sig fram. Det är bättre för ungdomarna att få ett jobb med dålig lön än inte något jobb alls. De kan då visa vad de går för, och de arbetar sig snart upp både i löneläge och till stadigt jobb. De ungdomslag som fru Leijon tänker föreslå riksdagen att lagstifta om ger ju inte denna möjlighet. Det är därför som jag tycker att det är så egendomligt att man inte tar vara på en god erfarenhet och försöker bygga vidare på den. På min fråga om fru Leijon tänker ta något initiativ för att överlägga med parterna om en utvidgning av ungdomsplatserna har jag inte fått något svar — inte heller på min fråga om fru Leijon tänker ta vara på TCO:s och folkpartiets förslag om att sänka arbetsgivaravgifterna i samma syfte. Här finns alltså uppslag som kan leda fram till bättre resultat än lagen om de tillfälliga deltidsjobben hos kommuner. Så säger fru Leijon att man visst fick komma med synpunkter på sysselsättningen, när man var inbjuden till överläggningar om löntagarfonder. All right — då är min fråga: Vad drog regeringen för slutsatser av det? Ställdes några frågor? Kom det fram några synpunkter som regeringen har tagit fasta på? Om det inte kom fram några synpunkter då, så har det ju, som jag redan påpekat, både från en löntagarorganisation och från ett politiskt parti nu kommit förslag. Då är frågan om den utsträckta handen fortfarande finns där. Finns det något att greppa tag i för dem som vill samverka till en bättre tingens ordning? Långsiktigt har vi de problem som både jag och fru Leijon har vidrört. Til syvende og sidst är det så att om vi inte med den ekonomiska politikens hjälp stimulerar fram en ökning av antalet arbetstillfällen på den reguljära arbetsmarknaden, så hjälper inga aldrig så välmenande och klokt uttänkta arbetsmarknadspolitiska insatser. Där hoppas jag att den strategi för ett långsiktigt handlande som kan rädda den fulla sysselsättningen som vi i dag inte ser från regeringens sida ändå kommer fram. Jag kan inte dela fru Leijons avrundande slutsatser, att det första året med en ny socialdemokratisk regering har visat att den är på rätt väg. Tvärtom tycker jag att regeringen på punkt efter punkt är inne på fel väg. Och det kanske allvarligaste av alla mått på detta är att arbetslösheten ökar och att regeringen verkar famla efter de rätta åtgärderna för att få utvecklingen på bättre spår.
Fru talman! Jag har inte sagt att Ingemar Eliasson personligen talade om de väldigt många nya jobb som vi skulle få om provanställningsmöjligheter infördes. Men det var väldigt många andra som gjorde det, framför allt från arbetsgivarhåll och från den organisation som organiserar de mindre företagen. Det var ett stående inslag att de sade, att om de får den här rätten till provanställning kommer 50 000-60 000 ungdomar att kunna få jobb. I vissa fall nämndes t.o.m. fantasisummor på över 150 000 ungdomar. Det blev inte så. Och det visar att verkligheten är väldigt mycket mer komplicerad och att det var något annat de var ute efter — inte möjligheten att ge jobb till ungdomar. Vi har i arbetsmarknadsdepartementet kontinuerligt samtal med parterna. Vi diskuterar, det vet Ingemar Eliasson, en rad åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Jag har sammankallat parterna just för att diskutera sådant. När det gäller stimulans för det enskilda näringslivet har vi just nu på riksdagens bord för behandling ett typiskt sådant förslag: förslaget om rekryteringsstöd som just skall ge en stimulans för det enskilda näringslivet att framför allt anställa ungdomar och långtidsarbetslösa. Det förslaget borde passa väldigt bra i den argumentation som Ingemar Eliasson har fört här nu. Han har också i debatten uttalat sitt stöd för detta förslag. Jag tycker bara att det är beklagligt att inte Ingemar Eliasson och folkpartiet drar konsekvenserna i sin motion, utan där avslår de kostnader som det här drar. Den bedömning som AMS har gjort — och parterna i arbetsmarknadsstyrelsen står bakom det förslaget — är att det här stödet kan ge 40 000 människor möjligheter att få jobb i det enskilda näringslivet. Men för detta krävs ytterligare ett antal hundra miljoner. Om riksdagen följer Ingemar Eliassons förslag i folkpartiets partimotion på den här punkten, går vi miste om den här stimulansen till enskilt näringsliv och möjligheten för ungdomar och långtidsarbetslösa att få jobb ute i den privata sektorn. Därför tycker jag att Ingemar Eliassons argumentation inte riktigt hänger ihop. Är det kanske för att det här gäller nästa år och att det inte gäller det långsiktiga perspektivet? Vi måste ju jobba med båda. Vi kan inte glömma dagens problem för att tänka på morgondagens. Det är politikens uppgift att klara bådadera. Det paket av nya sysselsättningsskapande åtgärder som regeringen nu har framlagt och som vi får tillfälle att diskutera innehåller flera olika saker. Dels är det en markant förskjutning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna till det enskilda näringslivet, och den är möjlig enbart därför att vi genom den allmänna ekonomiska politiken har lyckats få fart på det enskilda näringslivet. Därför kan vi också koppla in arbetsmarknadspolitiken på det spåret. Det andra väsentliga som den här propositionen innebär är, att vi för 18 och 19-åringarna går ifrån det som är kontantstöd till arbetslinjen. Vi skall inte låsa fast ungdomarna i den kommunala sektorn. Men medan vi arbetar för att ge dem ett fast arbete, en stadigvarande sysselsättning eller utbildning skall vi ge dem något annat än ett kontantstöd, för det är skadligt för de här ungdomarna.

Den satsning på det enskilda näringslivet som Ingemar Eliasson efterfrågar finns alltså med i det förslaget i oändligt mycket större utsträckning än vad vi såg i de borgerliga partiernas arbetsmarknadspolitiska insatser under senare år. Detta borde göra att Ingemar Eliasson kan känna sig ganska nöjd med den här inriktningen. Jag hoppas att vi när vi kommer till beslut i riksdagen också skall kunna stå eniga om att göra denna satsning.
Fru talman! Vi har nu börjat glida in på en diskussion om förslag som ligger för behandling i utskottet. Vi kanske får vänta tills de kommer upp här i kammaren. Låt mig bara säga att vi har yrkat att riksdagen godkänner det föreslagna rekryteringsstödet så att det kan införas. Naturligtvis anvisar vi också de erforderliga medlen för det. Men här finns ju inget absolut samband: Ena veckan föreslår regeringen ökade anslag till arbetsmarknadspolitiken för att nästa vecka komma med en besparingsproposition där det föreslås minskade anslag. Vad summan blir får vi väl så småningom se. Det gladde mig att så småningom få höra att fru Leijon har sammankallat Nr 18 parterna för att diskutera bl.a. ungdomsarbetslösheten. Det hade varit Måndagen den glädjande om de överläggningarna hade lett till en utvidgning av ungdoms 7 november 1983 platserna och andra åtgärder, i stället för den här såvitt jag kan förstå hastigt påkomna ungdomslagen, med alla sina brister. Allright: vi får se hur den Om innebörden av fungerar. Men någon varaktig lösning är den inte. Därför hoppas jag den fackliga verkligen att arbetsmarknadsministern har framgång i sina överläggningar — yetorätten enligt med parterna och får fram sådana avtal som kan ge ungdomarna en framtidi — medbestämmandeett varaktigt jobb. lagen Jag skall nöja mig med att uttala denna förhoppning utan att ställa en ny fråga för att inte ytterligare anstränga kammarledamöternas tålamod och statsrådets stämband.

Fru talman! Erik Hovhammar har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att förhindra att en facklig organisation med stöd av medbestämmandelagen utestänger ett företag från arbetsmarknaden enbart av det skälet att företaget inte har anställda. Frågan tar sikte på bestämmelserna i 38-40 §§ medbestämmandelagen. Där föreskrivs till en början en särskild primär förhandlingsskyldighet för den arbetsgivare som vill lägga ut ett arbete på entreprenad. Förhandlingen är avsedd att ge den fackliga organisationen möjlighet att ingripa om entreprenaden kan antas medföra ett åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller strida mot vad som är allmänt godtaget inom avtalsområdet. För sådana fall har organisationen fått en vetorätt mot den tilltänkta entreprenaden. Om ett veto läggs innebär detta att arbetsgivaren inte får besluta om entreprenaden. Om emellertid den fackliga organisationen saknar fog för sin vetoförklaring gäller den inte mot arbetsgivaren. Förhandlingen är i första hand en fråga för de lokala parterna, men det är på förbundsnivå som vetorätten kan utövas. Bakgrunden till reglerna i MBL om facklig vetorätt är bl.a. problemen med vad som brukar kallas ”kringgående av arbetstagarbegreppet”. Dessa problem började uppmärksammas på allvar under tiden före tillkomsten av MBL. Genom att anlita andra juridiska arrangemang än anställning kunde man dra sig undan förpliktelser enligt skattelagstiftningen och socialförsäkringslagstiftningen men också kringgå den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalen. Det var för att stävja sådant som reglerna i MBL kom till. Att dessa regler inte har räckt till för att bemästra problemen framgår bl.a. av det arbete som nu läggs ner på detta område av kommissionen mot den ekonomiska brottsligheten. 69 Jag vill tro att Erik Hovhammar inte motsätter sig att MBL:s regler om facklig vetorätt används för det syfte som jag nu har redogjort för. Det kan enligt min mening inte heller anses ligga något obehörigt i att den förhandlande fackliga organisationen begär att den entreprenör som arbetsgivaren vill anlita skall teckna ett kollektivavtal och därigenom tillförsäkra sina anställda avtalsenliga villkor. Däremot får inte ett sådant avtal tvingas fram under hot om vetoförklaring. Inte heller får de fackliga organisationerna utgå från att en viss kategori av företag, t.ex. enmansföretag, generellt åsidosätter lag eller avtal. Det faller av sig självt, och lagen är också helt klar på den punkten. Överskrider den fackliga organisationen sina befogenheter gäller, som jag nyss nämnde, inte vetoförklaringen, och arbetsgivaren kan tillerkännas skadestånd. Vad som krävs i ett sådant fall är att arbetsgivaren tar på sitt ansvar att påtala felaktigheterna. Liksom på många andra områden inom det arbetsrättsliga fältet måste även här utgångspunkten vara att parterna utövar sina rättigheter under ansvar. Redan det förhållandet att vetorätten utövas på förbundsnivå är ägnat att säkerställa att beslut inte fattas utan moget övervägande. När det gäller reglernas tillämpning i övrigt har parternas ansvar också kommit till uttryck i de överenskommelser om tillämpningen av vetorättsreglerna som har träffats på flera områden där entreprenader är vanliga. Även på central nivå inom.organisationerna har man tagit sitt ansvar för att komma till rätta med problem som kan uppkomma vid tillämpningen av reglerna i 38-40 §§ MBL. Detta har bl.a. tagit sig uttryck i att SAF, LO och PTK i förhandlingsprotokollet till det mellan dem träffade utvecklingsavtalet har angett att utvecklingen på entreprenadområdet är en av de frågor som aktivt bör följas av parterna. Krav på ändringar av olika slag i MBL:s vetorättsregler har vid flera tillfällen tidigare behandlats här i riksdagen. Det har avvisats bl.a. under hänvisning till utredningsarbetet i nya arbetsrättskommittén. Den kommittén behandlade i sitt slutbetänkande, som kom i vintras, mycket ingående reglerna om facklig vetorätt. Den pekade bl.a. på att reglerna enligt facklig erfarenhet har visat sig effektivt bidra till att lösa de problem som de har kommit till för. Att det har förekommit och kan förekomma missbruk någon gång förnekade inte kommittén. Men den pekade på att det inte finns belägg för att det rör sig om annat än enstaka fall och att kritiken mot reglerna också grundar sig på sådana fall. Nya arbetsrättskommittén har inte föreslagit några ändringar i 38-40 §§ MBL utan har bl.a. hänvisat till att frågan om reglernas tillämpning följs av parterna. De problem som kan uppstå i tillämpningen kan även enligt min mening klaras av inom ramen för nu gällande regler och under medverkan av arbetsmarknadens parter. Utvecklingen följs också inom arbetsmarknadsdepartementet. Mitt svar till Erik Hovhammar blir därför att jag inte har för avsikt att verka för att MBL ändras i den riktning som anges i interpellationen.

Nr 18 Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret.

den fackliga Mitt exempel gällde att en enmansföretagare som för sin egen försörjning — vetorätten enligt driver en rörelse har fått erbjudande att arbeta med reparationer åt ett större — medbestämmandeföretag.

Bara detta borde anses som ett övergrepp enligt föreningsrätten. Under hotet från denna ”bila” gick företagaren med på att skriva ett avtal. Men döm om hans förvåning när han konstaterade att inte ens detta hjälpte. Han vägrades avtal med motiveringen att han saknade anställda. I och för sig var det en riktig motivering. Facket kan inte representera någon på en arbetsplats utan anställda. Men sedan utnyttjar man detta till att med lagens hjälp vägra godkänna vederbörande som entreprenör därför att han inte har kollektivavtal. Om arbetsmarknadsministern tror att detta är ett unikt fall — det framskymtade i svaret att hon trodde det — kan jag helt kort referera till vad vederbörande fackliga organisation basunerade ut i stora annonser för något år sedan, där man uppmanade ”fackliga förtroendemän på samtliga förbundsområden att ej godkänna avtalslösa företag såsom entreprenörer. —-—-— Vi anser att dessa arbetstillfällen skall förbehållas de seriösa företagen och våra medlemmar.” Med hjälp av 38 och 39 §§ medbestämmandelagen arbetar facket med andra ord på att utestänga andra än sina egna från jobb. Den gången var det faktiskt ett 50-tal enmansföretag bara i elbranschen. Hur kan man betrakta detta som ett undantagsfall? Fru talman! Enligt praxis har vi här i landet näringsfrihet. Ingenstans står det skrivet att företag skall stoppas bara för att de inte har anställda. Detta harinte heller varit meningen med medbestämmandelagens entreprenadregler. Dessa tillkom för att hindra företagen att använda s.k. grå arbetskraft, och i det syftet vill jag instämma. Men tvärtom stöder regeringen i dag Starta eget-kampanjer, via STU, utvecklingsfonderna och på annat sätt, och det är ju vällovligt.

Herr talman! Jag gick ju igenom bestämmelserna ganska grundligt i interpellationssvaret, och jag tänker inte särskilt mycket ytterligare kommentera dem. Jag vill säga att jag är glad över det konstaterande som även Erik Hovhammar gör, nämligen att MBL kom till för att hindra missbruk av arbetskraft och utnyttjande av svart arbetskraft för att kringgå olika lagar. Jag uppfattade Erik Hovhammars inställning på det sättet att han, precis som jag, tycker att dessa paragrafer i MBL därför har ett berättigande. Det handlar ju om att skydda seriösa arbetsgivare från osund konkurrens, lika väl som det handlar om att skydda arbetstagarnas intressen. Vad som sedan är viktigt är, vilket också framgick av interpellationssvaret, att det råder avtalsfrihet. Man kan inte med hjälp av dessa bestämmelser tvinga någon att ingå avtal. Vetoförklaringen mot en entreprenör får inte användas för att framtvinga ett avtal. När Erik Hovhammar säger att det är med MBL:s hjälp som man har försökt tvinga fram avtal och sedan vägrat ställa upp och teckna sådana avtal därför att det inte finns några anställda, är detta inte en riktig beskrivning. Lagen tillåter inte detta. Det är inte så lagen skall användas. Jag håller med om att en entreprenör ställs inför en omöjlig situation om det först krävs av honom att han skall träffa ett kollektivavtal för att få ett visst arbete och om sedan samma fackliga organisation som har ställt kravet på kollektivavtal förvägrar honom ett sådant avtal enbart av det skälet att det rör sig om ett enmansföretag. Det blir en orimlig situation — det vill jag helt hålla med om. Men det är alltså enligt mitt förmenande inte så att lagen ger stöd för den typen av agerande. Det är emellertid-arbetsdomstolen som har att pröva sådant, och ansvaret för att föra upp sådana här ärenden till prövning i arbetsdomstolen ligger på arbetsgivaren. Det har alltså såvitt jag vet ännu inte i något fall skett. Jag vill än en gång deklarera för det första att jag tycker att det praktiska resultatet om en arbetstagarorganisation ställer sådana här krav blir orimligt för den som vill ha en entreprenad. För det andra vill jag deklarera att MBL:s paragrafer om vetorätt mot entreprenad inte alls har haft detta syfte och enligt mitt förmenande inte heller ger stöd för ett sådant agerande.

Herr talman! Statsrådet säger att MBL inte har haft detta syfte. Men vad Måndagen den som är intressant i det här fallet är hur man tillämpar MBL. Statsrådet har 7 november 1983 både här i kammaren och i sitt svar sagt att det här handlar om enstaka fallav = missbruk och att det är en orimlig situation som uppstått. Jag måste då säga — Om innebörden av att det här inte rör sig om bara något enstaka fall — det rör sig om väldigt den fackliga många fall. Det är faktiskt inte bara inom elbranschen som facket på detta vetorätten enligt sätt använder den övermakt man har fått genom lagstiftningen. Exempelvisi medbestämmande Skåne har Byggnadsarbetareförbundet konsekvent vägrat att godta s.k. lagen kompanjonsföretag, som ofta startas av arbetslösa byggnadsarbetare för att de skall erhålla ett jobb. Skriver de sedan avtal med målarfacket får en enmansföretagare inte ta större jobb än för 4 000 kr. Flera av dessa företag har hotats med och satts i blockad därför att de inte accepterat ett fackligt diktat om att endast en person får vara arbetsgivare och att övriga skall vara anställda. Kompanjonen skall sedan ha avtalsenlig lön, så att de nya företagen inte skall kunna priskonkurrera. Det gamla beprövade sättet för nya företagare att få det hela att gå ihop genom att ta ut en mindre lön i början tolereras med andra ord inte. Jag vill därför i anslutning till det här fråga statsrådet för det första: Anser arbetsmarknadsministern att det är värdefullt med nyföretagande? För det andra: Hur tror arbetsmarknadsministern att nya företag startas — som enmansföretag och kompanjonföretag eller som företag med anställda? Det vore intressant att få den frågeställningen något belyst — den är trots allt synnerligen intressant.
Herr talman! Jag tycker att det är bra med nyföretagande, och om jag hade haft en annan uppfattning skulle jag inte här i riksdagen ha lagt fram förslag om hur vi, bl.a. genom arbetsmarknadspolitikens ram, skall kunna stimulera det. Men det kanske inte var det som den här interpellationen i första hand handlade om. Låt mig när det gäller de problemen bara upprepa det jag sagt förut: Lagen anvisar medel för att komma till rätta med fall där det har funnits missbruk. Om det förekommer missbruk anvisar lagstiftningen också hur man skall kunna åtgärda det. Men de möjligheterna har ännu inte utnyttjats. Jag skulle vilja säga att det självfallet måste åligga arbetsgivaren att ta upp sådana här ärenden till prövning. Det finns ingen annan som kan göra det i arbetsgivarens ställe. Men den möjligheten finns, och om det är fråga om missbruk bör den självfallet också kunna utnyttjas. Däremot kan jag inte se att de enstaka fall som arbetsrättskommittén bedömer att det handlar om ger en grund för att ändra i själva lagstiftningen.

Herr talman! Statsrådet säger nu att det finns möjligheter för en arbetsgivare att påtala det här förhållandet och gå vidare när det gäller dessa frågor. Men låt mig då slå fast att det faktiskt inte finns något lagligt skydd mot ett fackligt missbruk enligt de tidigare citerade paragraferna — 38 och 39 §§ medbestämmandelagen, de s.k. vetoreglerna. Att lagen utnyttjas mot 73 enmansföretagare i syfte att slå ut dessa för att en ideell organisation av fackpolitiska skäl — för det måste ju vara detta som det handlar om — inte tycker om enmansföretag är icke acceptabelt. Det är därför, fru statsråd, som vi Önskar att den här lagen skall ändras. Antingen formulerar man om lagtexten så att vetoreglerna inte kan utnyttjas för att stoppa andra företag än sådana som förmedlar grå arbetskraft — när det gäller dem är vi överens — eller också slopar man vetot helt. Det är dessutom bråttom. Det av mig refererade fallet är — jag upprepar det — på intet sätt unikt. Visst kan man säga att arbetsgivarorganisationen — i det här fallet handlar det om den elektriska — har ett ansvar, när man vägrar ett enmansföretag inträde i organisationen. Men egentligen är ju det hela ganska logiskt. Organisationen är ju till för företag med anställda och skall för arbetsgivarens räkning förhandla med arbetstagarorganisationen om löner och allmänna anställningsvillkor för de anställda i företaget. Enmansföretagen har ju inga anställda. Lika litet som facket kan representera någon fysiskt närvarande person i enmansföretag, lika litet representerar ju en arbetsgivarorganisation företaget, när detta drivs som ett enmansföretag. Och visst har även det upphandlande företaget ett ansvar. Det borde egentligen, tycker jag, ta strid med facket. Men detta kan lätt leda till hot om omfattande blockadåtgärder. Statsrådet tycks i någon mån vara dåligt bevandrad i hur det hela går till i praktiken. Därför vill jag helt kort summera: Facket förelägger ju arbetsgivaren en lista på godkända entreprenörer. I alla andra fall krävs förhandlingar. Ofta begär då facket kollektivavtal av entreprenören för att godkänna denne. Men, fru statsråd, i det av mig åberopade fallet vägras ju företagaren ett kollektivavtal. Nej, fru statsråd, ansvaret vilar helt och fullt på oss här i riksdagen. Anser vi att det hör till de mänskliga frioch rättigheterna — jag upprepar det än en gång — att driva yrke som enmansföretagare, eller anser vi att det bättre stämmer överens med frioch rättigheterna att ge ideella organisationer, utan myndighetsansvar, rätt att stoppa företag och företagsformer som man av fackpolitiska skäl tycker illa om? Rekommenderar statsrådet alla upphandlande arbetsgivare — många gånger rätt stora företag — att ta strid med samtliga fackliga organisationer som vägrar enmansföretagare arbete enbart på grund av att dessa saknar anställda? Det är, herr talman, min fråga.
Herr talman! Jag vet inte om det tjänar så värst mycket till att fortsätta den här diskussionen. Jag har gjort den deklarationen att i en del av de praktiska fall som har redovisats här försätts en företagare i en omöjlig situation, om det krävs att han skall ha kollektivavtal och han sedan förvägras att teckna det. Dessutom har jag gjort den deklarationen att jag, liksom nya arbetsrättskommittén, inte bedömer att det förekommer ett missbruk som skulle motivera att vi ändrar de grundläggande bestämmelserna i MBL. Vi vet Nr 18 nämligen att de har kommit till för att stävja annat missbruk som tyvärr också Måndagen den fortfarande existerar. 7 november 1983 Men, Erik Hovhammar, det är faktiskt så att vi i lagstiftningen har anvisat. möjligheter för arbetsgivaren att få rättelse om det förekommer missbruk. — Om innebörden av 40 § och 57 § ger tillsammans dessa möjligheter. I 40 § står det att — den fackliga arbetstagarorganisationerna måste ha fog för sina veton, och i 57 § finns det — vetorätten enligt stadganden om de skadestånd som arbetstagarorganisationen i annat fall kan — medbestämmandebli tvungen att punga ut med. lagen Jag vill därför upprepa mitt tidigare svar, nämligen att jag inte kan finna skäl för att vi skall gå ifrån den här lagstiftningen. Dessutom vill jag framhålla att jag inte tror att det i grundlagens bestämmelser om frioch rättigheter tas ställning till om det, från olika synpunkter, är finare eller bättre med enmansföretags eller fackliga organisationers bedömningar. MBL är förenligt med de mänskliga frioch rättigheterna, vilket riksdagen också många gånger framhållit. MBL:s bestämmelser om facklig vetorätt mot entreprenader kom till för att skydda såväl arbetsgivare som arbetstagare mot ett missbruk som både Erik Hovhammar och jag vet förekommer. MBL:s paragrafer har gett arbetsgivaren möjligheter att ingripa för att föra talan mot arbetstagarorganisationer som inte besinnar sitt ansvar. Med dessa bestämmelser som trygghet för arbetsgivaren tycker jag inte att det finns något skäl att ändra i grunden.

Herr talman! När jag lyssnade till vad statsrådet anförde fick jag uppfattningen att fru Leijon i verkligheten håller med mig om ganska mycket av vad jag har sagt, men hon går inte så långt att hon anser att det bör göras ändringar i lagen. Jag vill framhålla att jag inte har refererat till något enstaka fall, utan jag har hänvisat till vad som skett på många håll i landet i det här avseendet. Jag har svårt att tro att enmansföretagaren skulle kunna åstadkomma så särskilt mycket, om han väljer att gå den väg som fru Leijon nyss anvisade. Enmansföretagaren är nog trots allt synnerligen maktlös, och det är det som är beklämmande. I debatten hävdas det i bland och inte minst i dagens läge — jag lyssnade med intresse på debatten här nyss om möjligheterna att få arbete —att alla skall ha rätt till arbete. Då tycker man att också en enmansföretagare skall ha den rätten. I aprili år lyssnade jag på statsrådet Ingvar Carlsson när han sade: För mig framstår socialismen som en frihetsrörelse. Detta gällde inte minst när socialdemokraterna sade sig vilja arbeta för frihet från maktlöshet. Tycker inte arbetsmarknadsministern att dessa ord, om maktlöshet, stämmer väl in på enmansföretagaren som inte får arbeta just på grund av att Elektrikerförbundets avdelning 1 motsätter sig detta? Avslutningsvis vill jag säga att jag är förvånad över att statsrådet med tanke på de faktiska förhållandena inte vågar gå längre, trots att hon i mycket förstår hur allvarlig frågan är. Vilket råd ger arbetsmarknadsministern 75 enmansföretagaren och andra som råkar i den här situationen? Vilket råd kan de få av ett ansvarigt statsråd när det gäller sin egen situation? Svaret på denna fråga berör inte bara några få personer. Ytterst kan det gälla samtliga ca 80 000 enmansföretagare och även alla dem som står i färd med att starta eget och som regeringen enligt utsago ömmar så mycket för, vilket framhållits även i dag.

Herr talman! Tommy Franzén har i anledning av en tidningsartikel ställt en fråga till mig. I frågan framhålls bl.a. att det i artikeln uttalas att en direktörs kostnader för resor m.m. i samband med demonstrationen den 4 oktober mot löntagarfonder är avdragsgilla vid beskattningen. Om däremot en metallarbetare reser från någon ort i Sverige för att deltaga i ett första maj-tåg i Stockholm skulle han inte ha samma rätt till skattebefrielse. Tommy Franzén har med anledning härav frågat mig om regeringen, om dessa uttalanden är riktiga, avser att komma med förslag som undanröjer dessa och liknande avdrag. Det är en sedan länge gällande princip för beskattningen att man får göra avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande. Däremot får man inte göra avdrag för s.k. personliga levnadskostnader. Varken en löntagare eller en företagare som deltar i en allmän politisk demonstration har enligt min mening rätt till avdrag för kostnaderna.

Herr talman! Jag får börja med att tacka för svaret. Mitt på blanka vardagen när andra måste jobba, marscherade Arbetsgivareföreningen och dess drabanter genom Stockholms gator. Detta var den 4 oktober, och det är den demonstrationen som är upprinnelsen till min fråga. Direktörernas marsch gällde i realiteten inte löntagarfonderna, även om det har framställts så, utan var ett generalangrepp på hela arbetarrörelsen och dess värderingar om rättvisa och solidaritet. Den var ett uttryck för högervågen, för egoismens ideal. Den var de besuttnas politiska manifestation för att slå vakt om sina privilegier. Så långt är vi nog överens. Men i det sammanhanget uttalade biträdande skattechefen Lars Malmberg — det är detta som har oroat mig — att kostnaderna för resor, hotell m.m. i detta sammanhang var att betrakta som avdragsgilla kostnader vid taxeringen. I det här fallet tolkas de alltså som kostnader för intäkternas förvärvande, inte kostnader i samband med någon allmän politisk manifestation. Det betyder att de saftiga krognotorna, de specialbeställda tågen och bussarna, till största delen betalas av andra skattebetalare, dvs. av dem som var angreppsmålet. Om detta är riktigt uttolkat — och det får man väl anta när den näst högst ansvarige i riksskatteverket har gjort uttalandet — innebär detta att löntagarna särbehandlas även på denna punkt. De som har någon form av företag eller av annan anledning B-skattar äger rätt att göra avdrag för sina kostnader för politiska manifestationer till skillnad mot arbetare och tjänstemän, alltså vanliga anställda, som inte har denna rätt. Nu menar inte jag att politisk verksamhet i sig skall vara avdragsgill. Det skall vara lika för alla och inte heller gälla för dem som har företag eller liknande. Jag får tolka finansministerns svar på så sätt att avdragen för 4 oktoberdemonstrationen inte bör komma i fråga, och det tycker jag är bra. Men nu är det ju varken finansministern eller jag som tolkar lagen — det tillhör ju de offentliga myndigheternas uppgifter att göra det. Med utgångspunkt i vad biträdande skattechefen har sagt — och jag har inte hört någon dementi från honom på den punkten — förefaller det som om dessa avdrag skulle godkännas. Därför måste jag upprepa den fråga som jag ställde till finansministern: Avser regeringen, om detta är riktigt, att återkomma till riksdagen med förslag som undanröjer den här möjligheten till avdrag?

Herr talman! Nic Grönvall har med hänvisning till en tidningsartikel angående vissa taxeringsrevisioner som skattemyndigheterna företagit frågat justitieministern om han är beredd att vidta åtgärder för att förhindra Nr 19 liknande händelser. Enligt Nic Grönvall skulle tidningsartikeln innehålla Tisdagen den uppgifter om att husrannsakan, beslag och polisförhör förekommit vid 8 november 1983 revisionerna. I artikeln anges vidare enligt Nic Grönvall att man på ansvarigt håll inom taxeringsmyndigheterna med anledning av revisionerna uttalat att Om bevissäkringen man inte vet om det är fråga om skatteflykt eller bra affärer. vid taxerings Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på revision Den artikel som Nic Grönvall refererar till behandlar ett flertal olika kontrollaktioner som genomförts i ett län. Enligt artikeln har taxeringsrevisionerna lett till att man kunnat upptäcka skatteundandraganden på miljonbelopp. I många fall har de som undandragit skatt dömts till fängelse för skattebrott. Det uttalande som Nic Grönvall tagit fasta på i artikeln gäller vissa transaktioner för att uppnå skatteförmåner genom köp och försäljningar av travhästar mellan anhöriga. Av artikeln framgår inte att tvångsmedel förekommit i samband med taxeringsrevisionerna. Så har heller inte skett i de speciella fall som Nic Grönvall talar om. Om Nic Grönvall menar att jag skall lägga fram förslag som försämrar skattemyndigheternas möjligheter att genom taxeringsrevision upptäcka skatteundandragande är svaret givetvis nej. Om Nic Grönvall menar att jag skall verka för att begränsa myndigheternas möjligheter att tillgripa tvångsmedel mot den som saboterar utredningen i skatteärenden är svaret givetvis också nej.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag naturligtvis inte är nöjd med eftersom finansministern svarar på två frågor som finansministern själv har ställt. I min fråga har jag tagit fasta på det förhållandet att en taxeringstjänsteman förklarat att han företagit taxeringsrevisionsåtgärder och annat ansträngande arbete för taxeringar utan att veta om han har rätt eller fel. Enligt regeringsformen skall den offentliga makten utövas i överensstämmelse med lagarna. Folkstyrelsen och alla dess maktutövare är alltså underkastade lagens begränsningar. Kravet på lagbundenhet gäller alla former av statsmaktens utövande. Här har vi alltså nu träffat på en statstjänsteman som utövar en långtgående statsmakt, uppenbarligen utan att veta eller kunna lagens innehåll. Jag vill inte vara särskilt kritisk mot denne företrädare för statsmaktens utövande, utan kan bara konstatera att det är många med honom som saknar kunskap om bl.a. skattelagens innehål! i vårt land. Detta innebär en mycket stor fara för bevarandet av rättsstaten Sverige. Jag ville med min fråga få finansministern — eller i främsta rummet justitieministern — att uttala sig om huruvida regeringen är beredd att göra någonting åt den allvarliga brist i skattelagstiftningen som gör att den är obegriplig för många.

Herr talman! Jag har redan svarat på Nic Grönvalls fråga. Jag hart.o.m. gjort mig besväret att dela upp den i två frågor, för att det skall stå helt klart vad jag avser. Anledningen till att jag gör ett inlägg till i denna debatt är att Nic Grönvall, på grunder som är mig obekanta, antyder att en tjänsteman skulle ha handlagt ett ärende felaktigt. Vi har inte hittat något underlag för sådana påståenden. Inte ens den av Nic Grönvall åberopade tidningsartikeln innehåller någon som helst antydan om att tvångsmedel skulle ha använts i detta ärende eller att de personer som det gäller skulle ha åsamkats några kostnader. Det gör att jag ställer mig frågande till hela det engagemang som Nic Grönvall har i just detta speciella fall. Givetvis kvarstår kravet på alla statstjänstemän att följa lag och förordning, uppträda med tillbörlig hänsyn till medborgarnas integritet och ekonomiska intressen. För att jag skall ta upp en seriös debatt i denna fråga — ett enskilt fall, Nic Grönvall — bör det väl finnas något som helst belägg för att något av dessa intressen har skadats.
Herr talman! Det är värt att notera att finansministern vill undandra sig att diskutera den principiella frågan, som jag tycker kommer till uttryck i det uttalande som skattemyndighetens företrädare gjorde och som visar att han är tveksam om lagens innehåll. Det är en mycket väsentlig fråga, värd all debatt. Jag erbjuder gärna finansministern att bortse från frågans formella innehåll och att debattera det principiella. Det är i en tid av ramlagstiftning och generalklausuler angeläget att markera att det är den enskilde som får bära ansvaret för lagstiftarens oförmåga att skriva klara och distinkta lagar. Det är den skattskyldige som svävar i osäkerhet om var han står. Det är den skattskyldige som drabbas av att myndigheterna i sin myndighetsutövning inte vet var de skall ställa sig. Det talas i dessa dagar mycket om samhällsmoral och lojalitet, och man är naturligtvis rädd för att byråkratin vill ta till dessa vägar i sin utövning av skattelagstiftningen. Det är därför angeläget — jag ber än en gång finansministern uttala sig om saken — att finansministern är beredd att verka för exempelvis ett utökat rättsskydd för den enskilde som råkar ut för konsekvenserna av denna typ av lagstiftning, genom att ge honom kostnadsskydd för de rättegångar han kan dras in i på orättmätig grund.
Herr talman! Det som har ägt rum i detta ärende är att det har företagits en Tisdagen den taxeringsrevision. En sådan företar man just därför att man inte vet huruvida — 8 november 1983 den deklaration och den taxering det gäller är riktig eller inte. Jag vill med största bestämdhet hävda att en taxeringsrevision företas just på den Om bevissäkringen grunden, och inte därför att det måste föreligga övertygande bevisning om = vid taxeringsbrott. Jag tycker att Nic Grönvall visar en generande okunnighet om = revision innehållet i våra skattelagar. Sedan är det en helt annan fråga — som över huvud taget inte berörs i den fråga som ställdes och som jag har kommit hit för att besvara — huruvida vi skall införa ytterligare ersättningar till medborgare bl.a. i samband med rättegång. Det är en fråga som jag inte var beredd på skulle komma upp i detta sammanhang. Som frågan ställdes var den ett angrepp på en enskild statstjänsteman för att han förfarit oriktigt, och det bör med viss skärpa tillbakavisas. Nic Grönvall har inget som helst belägg för det han antyder i sin fråga.
Herr talman! Jag är naturligtvis angelägen att understryka att en debatt här om en enskild åtgärd i ett län i Sverige är intresselös. Det intressanta är den principiella debatten om huruvida det är ett acceptabelt förhållande att svenska medborgare och svenska myndighetsutövare saknar kunskap om vad lagen innehåller. Det faktiska fallet innebar ju, finansministern, att efter taxeringsrevisionen konstaterade den man som hade utfört den att han inte visste om han hade ett skattebrottsfall eller ett full lagligt fall i sina händer. Finansministern måste väl ändå medge att det är både uppseendeväckande och beklagligt att en statstjänsteman som har gått igenom ett fall inte ens då vet om han är ute för att taxera eller inte.
Herr talman! Jag konstaterar att Nic Grönvall har en viss svårighet att hålla sig borta från det konkreta ärendet och föra den principiella debatt som han efterlyser. Men, Nic Grönvall, ta då upp frågan med mig en annan gång, så skall vi diskutera de principiella problem som kan finnas när enskilda på grund av övergrepp eller felaktigheter från myndigheternas sida åsamkas kostnader i samband med rättegång eller på annat sätt! Det är nämligen ett helt annat problem än det Nic Grönvall nu uppehåller sig vid.
Herr talman! Jag tackar för denna inbjudan, och jag skall naturligtivs hörsamma den. Det är bara att beklaga att finansministern när det gäller denna fråga, som borde vara honom så väl bekant, inte vill föra den principiella debatten redan i dag.

Herr talman! Stig Josefson har — mot bakgrund av regeringens beslut den 6 oktober 1983 att förlänga frisläppen av investeringsfonderna — frågat mig vad som är orsaken till att regeringen, till skillnad mot den förra regeringen, inte behandlat investeringsfonder och investeringsreserver likformigt och alltså förlängt frisläppen även av reserverna. Till att börja med vill jag framhålla att inte heller den förra regeringen behandlade investeringsfonder och investeringsreserver likformigt i alla avseenden. Frisläppen av reserverna har även tidigare varit mer begränsade än frisläppen av fonderna. Det finns enligt min mening också goda skäl att vara mer restriktiv med frisläppen av investeringsreserverna än med frisläppen av fonderna. Jag vill erinra om att de till reserverna kopplade bankkontona är räntebärande, medan motsvarande konton för investeringsfonderna är räntelösa. Till detta kommer att reserverna — till skillnad mot fonderna — är generellt fria efter tre år från bokslutsdagen . Efter denna tid kan reserverna alltså användas för investeringar utan särskilt tillstånd.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga, även om jag är något besviken på det. Finansministern säger att det finns goda skäl att vara restriktiv med frisläppen av investeringsreserverna. Jag vill då säga att jag inte anser att de två argument för detta som framförts är tillräckligt starka för att motivera att man behandlar investeringsreserverna på annat sätt än investeringsfonderna.
Enligt en tidningsuppgift har Svenska kommunalarbetareförbundet i Järfälla förordat att uppsägningar i samband med inskränkning av arbetsstyrka i första hand riktas till icke fackligt anslutna. Regeringen har beslutat att bevilja statsbidrag till fyra privatskolor i Göteborgs kommun.
Syftet med investeringsreserverna var ju att jämställa de mindre och medelstora företagen med de storföretag som hade möjlighet att avsätta till investeringsfonder. Man skulle härigenom ge de mindre företagen möjlighet inte bara att skapa resurser för omedelbara investeringar utan givetvis också att bygga upp resurser för framtida investeringar. Investeringsreserverna och investeringsfonderna har naturligtvis också använts i konjunkturpolitiskt syfte.
Med detta beslut går man emot den politiska majoriteten i Göteborgs skolstyrelse, som rekommenderade att endast en skola skulle erhålla statsbidrag. En rad jämlikhetsoch rättviseskäl kan anföras emot privatskolor för privilegierade grupper. I ett öppet brev i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts Tidning den 11 oktober 1983 till Bengt Göransson från rektorn vid Bjurslättsskolan i Göteborg, Folke Eriksson, redogörs på ett utmärkt sätt för dessa.
Jag har mycket svårt att förstå att det skulle finnas mindre skäl i dag att släppa investeringsreserverna på samma sätt som investeringsfonderna i syfte att stimulera sysselsättning och investeringslust.
I debatten förs naturligtvis också fram argument för dessa skolor, men arbetarrörelsen brukar vanligtvis inte höra till deras förespråkare.
Småföretagen har under lågkonjunkturen visat att de har förmågan att ställa upp snabbt, och de har fått många erkännanden också från socialdemokratiskt håll för det nyskapande som sker i denna typ av företag. Det är därför beklagligt att man inte har kunnat ge de mindre och medelstora företagen samma möjligheter som storföretagen att utnyttja investeringsreserverna.
Finansdepartementet har nyligen i en departementspromemoria ”Breddat underlag för produktionsfaktorskatter” föreslagit införandet av en s.k. miniproms. 1. Avser regeringen att i höst föreslå riksdagen en miniproms som väsentligt skulle drabba bl.a. stora grupper pensionärer och jordbrukare samt vidare anställda som arbetar i företag med vinstandelssystem? 2. Instämmer finansministern i den nämnda departementspromemorians slutsats, att 20 procentenheter av socialförsäkringsavgifterna är att betrakta som en ren skatt?
Detta har väckt olust och oro ute i bygderna bland dessa grupper, som frågar sig vad som är innebörden av socialdemokraternas politik när det gäller småföretagsamheten. Vi hade förväntat oss att de i möjligaste mån skulle behandla stora och små företag likartat och i en besvärlig situation vara

Herr talman! Knut Wachtmeister har — mot bakgrund av det förslag om grundavgift på 20 20 som lagts fram i departementspromemorian Breddat underlag för produktionsfaktorskatter — ställt följande frågor. 1. Avser regeringen att i höst föreslå riksdagen en sådan miniproms som väsentligt skulle drabba bl.a. stora grupper pensionärer och jordbrukare samt vidare anställda som arbetar i företag med vinstandelssystem? 2. Instämmer finansministern i departementspromemorians slutsats att 20 procentenheter av socialförsäkringsavgifterna är att betrakta som en ren skatt? Ett förslag om grundavgift kommer inte att föreläggas riksdagen i höst. Svaret på den första frågan är därför nej. Beträffande den andra frågan kan jag konstatera att promemorians förslag, som har utarbetats av en interdepartemental arbetsgrupp, efter remissbehandling är föremål för beredning inom regeringskansliet. I väntan på resultatet av den vidare beredningen är jag inte beredd att ta ställning till arbetsgruppens gränsdragning mellan skatter och avgifter.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på mina frågor. Förslaget från en arbetsgrupp inom finansdepartementet att införa en s.k. miniproms finns det all anledning att kraftigt protestera mot. Den viktigaste principiella kritiken är att det tidigare sambandet mellan erlagda avgifter och utgående förmåner ytterligare uppluckras. Tidigare har man åtminstone försökt påskina att blott den allmänna löneavgiften är en skatt, men nu erkänner man eller påstår att ca 20 96 av socialavgifterna i verkligheten utgör skatter. Då borde man i vart fall inte kalla den nya pålagan för en grundavgift utan för en skatt. Förslaget skulle, om det genomförs, direkt motverka den politik som regeringen annars bekänner sig till. Två av de största problemen för regeringen är arbetslösheten och inflationen. Företagens kostnader kommer att öka, vilket negativt påverkar möjligheterna att hålla nere inflationen. Straffskatten på egenföretagare som fyllt 65 år kan vara droppen som får vederbörande att upphöra med sin rörelse, varvid anställda självfallet riskerar att bli friställda. Utredningen kanske menar att detta kompenseras 93 av att företagen inte gärna kommer att ha kvar anställda som fyllt 65 år, varför dessa skulle kunna ersättas med nytt folk. Efter svekdebatten om pensionernas bristande värdesäkring är det anmärkningsvärt att man ens funderat på att utdela ytterligare slag mot pensionärerna. Många redan hårt pressade jordbrukare skulle drabbas genom att skatten skulle läggas på arrendeinkomster och intäkter av rotpostförsäljningar. Jordägare som kyrkan, domänverket och bolag skulle inte drabbas av arrendeskatten, vilket skulle snedvrida konkurrensen. F. ö. skulle det bli mycket svårt för en jordägare att kompensera sig för avgiftshöjningen, och i vart fall skulle det inte vara möjligt förrän löpande avtal gått ut. Utbudet av virke skulle genom en 20-procentig avgift på rotpostförsäljning självfallet inte öka. En annan oformlighet är att grundavgift skulle utgå för det företagsanknutna vinstdelningssystemet men uppenbarligen ej för pensionsstiftelser enligt tryggandelagen. Att man angriper vinstandelssystemet har naturligtvis sin grund i att man vill underlätta för de blivande löntagarfonderna. Ytterligare vägande kritik mot förslaget är att ingen analys har gjorts av de samhällsekonomiska effekterna eller personalkonsekvenserna för den administrativa delen. Inte heller har man tillfredsställande lyckats få fram hur stor inkomstförstärkningen kommer att bli för staten — det talas om ett par hundra miljoner. Jag har full förståelse för att finansministern nu svarar att det inte är aktuellt att i höst lägga fram någon proposition i ärendet. Jag får då fråga om finansministern funderar på att återkomma till våren. Beträffande den andra frågan har jag full förståelse för den osäkerhet som finansministern känner och som har medfört att finansministern ännu inte vill yttra sig om huruvida man skall betrakta 20 procentenheter av socialförsäkringsavgifterna som en ren skatt. Jag vore alltså tacksam få veta om finansministern återkommer i vår beträffande en s.k. miniproms.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat statsministern om det föreligger någon överenskommelse mellan regeringen och löntagarnas organisationer som innebär att löntagarna skall sänka lönekraven bara av den anledningen att löntagarfonderna genomförs? Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Svaret är nej.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

Låt mig peka på några punkter. Vi vet genom samstämmiga opinionsun Om beskattningen dersökningar att majoriteten av Sveriges löntagare inte vill ha löntagarfon = qy prästers förmån der. I den senaste SIFO-mätningen som gjordes beträffande bl.a. LO = av tjänstebostad medlemmarnas inställning till fonderna var 49 26 av LO-medlemmarna motståndare till det förslag till fonder som regeringen har presenterat. 24 Io var för. Tidigare ställdes en fråga om fonderna var bra för landet. Då visade det sig att 23 20 trodde att fonderna var bra för landet, under det att 57 26 var emot fonder. Det gäller hela den svenska befolkningen. Vid en förfrågan som ställdes till samtliga löntagarkategorier om de var beredda att avstå från löneutrymme om vi får fonder, blev svaret att 54 26 inte var beredda att avstå. Enbart 22 20 accepterade. Socialdemokraterna har nu gjort den här frågan till en av de viktiga frågorna när det gäller den här fonddebatten. Jag skulle vilja fråga finansministern: Hur stämmer egentligen detta? Menar finansministern att de löntagare som inte vill ha fonder samtidigt som tack för att de får de fonder som de inte vill ha också skall avstå löneutrymme? Det här resonemanget stämmer inte. Min andra fråga lyder: Tänker regeringen lagstiftningsvägen begränsa löneutrymmet, om den socialistiska majoriteten i Sveriges riksdag beslutar om införande av löntagarfonder? Jag skulle vilja uppmana regeringen och finansministern: Underskatta inte de svenska löntagarna! Regeringen måste faktiskt sluta att kollektivansluta svenska löntagare åsiktsmässigt till fondsystemet. Det räcker med att ni faktiskt fysiskt kollektivanslutit svenska löntagare till SAP via Landsorganisationen. Jag skulle vara tacksam om finansministern ville svara på mina frågor. Med vilken rätt går regeringen ut och säger att löntagarna skall avstå löneutrymme om man får fonder? Tänker regeringen lagstifta i lönefrågan, om löntagarna inte själva är beredda att avstå löneutrymme?

Herr talman! Knut Wachtmeister har, med hänvisning till att skattemyndigheterna påstås ofta väsentligt höja det skattemässiga värdet av tjänstebostaden för präster, frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder, syftande till en mer enhetlig och rimlig beskattning av prästernas tjänstebostad. 95 För värderingen av bostadsförmån gäller den allmänna regeln att det skattepliktiga värdet i princip skall motsvara marknadsvärdet. Förmån i tjänsten av hyresbillig bostad utgör en typ av förmån som skall beskattas om värdet sammanlagt överstiger 600 kr. för år räknat. Beträffande värdesättningen tillämpas i allmänhet vissa schablonmässiga grunder, bl.a. uppgifter om hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen och uppgifter om det faktiska hyresläget på orten. Den hyra som faktiskt erläggs för prästboställena har begränsats till att avse endast en viss maximiyta av bostaden samt en viss procent av inkomsten, s.k. procenthyra. Som exempel kan nämnas att den utgör 15 20 av andra tjänstetidsklassen i lönegrad för kyrkoherde. Dessa principer för hyressättningen bygger på överenskommelser mellan statens arbetsgivarverk och SACOY/SR som representant för Svenska kyrkans personalförbund. Hyrorna fastställs av resp. stiftsnämnd. Skattemässigt kan systemet med procenthyror få den konsekvensen att det uppstår en skillnad mellan det som enligt skattemyndigheterna utgör marknadsmässig hyra och procenthyran. Om procenthyran är lägre än marknadshyran skall mellanskillnaden enligt gällande bestämmelser tas upp som intäkt. Det bör enligt min mening vara möjligt att ge avtalen om hyressättningen för prästboställena ett sådant innehåll att det normalt inte skall behöva uppkomma några skattemässiga problem. Enligt vad jag har inhämtat pågår förhandlingar i just det syftet mellan de berörda parterna. Jag är med hänvisning till det anförda inte beredd att föreslå någon ändring av skattebestämmelserna på området.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Det problem vi här diskuterar rör ekonomiskt sett inte många människor — blott dem som bor i landets ca 1600 prästgårdar. För hundratusentals församlingsbor runt om i Sverige är det emellertid av stor betydelse att prästen är anträffbar inom rimligt avstånd, nämligen i prästgården. Tvingas prästerna nu av en orimlig skattebelastning bort från sina tjänstebostäder, prästgårdarna, riskerar de levande kulturmiljöer som många prästgårdar utgör att förstöras. I det här sammanhanget kan det faktiskt vara berättigat att tala om ett oskattbart kulturarv. Det är alltså inte enbart rättviseskäl som talar för att de kyrkans tjänare som bor i prästgårdarna får en rimlig och likformig beskattning. Det är inte acceptabelt att vissa skattemyndigheter går ifrån praxis och betraktar den ofta otidsenligt stora bostaden som en löneförmån och taxerar upp vederbörande präst. Det har talats om eftertaxeringar på upp till 20 000 kr. till följd av en uppvärdering av bostadsförmånen. Jag kunde i finansministerns svar trots allt läsa en viss förståelse för det här problemet. Han tror att de förhandlingar som nu pågår resulterar i att några skattemässiga problem inte kommer att uppstå. Eftersom finansministern inte är särskilt benägen att svara på följdfrågor i eftermiddag, ställer jag ingen ytterligare fråga.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att inte våra prästgårdar skall avvecklas. Jag kan nämna att omkring 1 650 prästgårdar i dag är anvisade som tjänstebostäder åt präster i svenska kyrkan. Skyldigheten för ett pastorat att hålla tjänstebostad åt kyrkoherden eller en komminister i pastoratet grundar sig på regeringsbeslut enligt lagen om kyrkliga kostnader. Det är också regeringen som i varje enskilt fall beslutar om befrielse från skyldigheten att anordna tjänstebostad. I lagen och förordningen om förvaltning av kyrklig jord finns utförliga bestämmelser om uppsikten över och vården av prästgårdarna och om stiftsnämndernas och boställsnämndernas uppgifter i dessa hänseenden. Där föreskrivs också att man vid förvaltningen skall beakta kulturminnesvårdens intressen i skälig omfattning. Bakgrunden till Bertil Jonassons fråga är emellertid att präster på flera håll har beskattats för skillnaden mellan den tjänstebostadshyra som de har betalat enligt gällande bestämmelser och en av taxeringsmyndigheterna uppskattad marknadsmässig hyra för prästgården. Vidare har det framförts krav på en översyn av nuvarande grunder för beräkningen av tjänstebostadshyran för präster. Beträffande skattefrågan vill jag hänvisa till det svar som finansministern nyss har lämnat till Knut Wachtmeister. Enligt 1983 års löneavtal för statstjänstemän m.fl. skall parterna under avtalsperioden ta upp förhandlingar om minskning av antalet tjänstebostäder inom den statligt lönereglerade sektorn och om ändringar i reglerna om bestämmande av tjänstebostadshyra. De förhandlingarna pågår f.n. Detär för tidigt att uttala sig om vilka verkningar utgången av de pågående förhandlingarna kan få och om särskilda åtgärder behövs från regeringens sida beträffande prästgårdarna.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Våra prästgårdar, som representerar oskattbara kulturarv, hotar att försvinna, dels på grund av hård beskattning av dem som bebor prästgårdarna, dels också på grund av högre hyreskrav från de offentliga arbetsgivarna. Att taxera hyresgästen, oftast prästen, för förmån av hela huset — tjänstebostaden — har lett till att en alltför hög förmån har lagts på. Då prästgårdarna i de flesta fall är stora blir den s.k. förmånen mycket hög. Alltför liten hänsyn torde enligt min mening ha tagits till det förhållandet att lokalerna används för andra ändamål, för församlingsarbete. Bostaden används inte enbart för prästens och hans familjs privata behov. Bostäderna är dessutom i många fall större än vad prästfamiljen behöver eller vill ha. Därför vägrar nu många präster att bo i prästgårdarna. Jag skall inte ytterligare kommentera skattefrågan. Den har varit uppe till debatt nyss. Men jag kan ändå inte undvika att gå ut ifrån den aspekten — den är huvudorsaken till att prästerna flyr prästgårdarna. Jag är rädd att prästgårdarna kommer att försvinna, vilket jag betraktar som synnerligen olyckligt. Prästgården är ett kulturarv, och för människor i många situationer är den också en tillflyktsort som kommer att saknas av många. Civilministern hänvisar nu till förhandlingar som skall ske beträffande tjänstebostadshyran och vill inte uttala sig om utgången av dem. Men, herr civilminister, detta är väl ändå en fråga som kan få tråkiga följder i en framtid. Jag vill fråga civilministern: Inser inte civilministern att de här prästgårdarna har ett stort värde som man ändå bör bevara och att man därför bör ta vara på de aktuella synpunkterna i tid, så att man inte förlorar något väsentligt?

Herr talman! Vad beträffar den ekonomiska sidan har jag påtalat att det pågår förhandlingar. Jag vill också säga till herr Jonasson att det finns regler. Kostnaderna för kyrkoherde och komminister är ”takade” på det sättet att en kyrkoherde inte är skyldig att betala hyra för mer än högst 140 m? — och storleken i kvadratmeter är något lägre om det är fråga om komminister. Det finns vidare en bestämmelse som säger att en kyrkoherde inte skall betala högre hyra än 15 96 av lönen. Det finns alltså regler om detta. Sedan vill jag självfallet inte föregripa de förhandlingar som nu pågår i vad gäller den ekonomiska biten. Jag redovisade också för herr Jonasson de regler och lagar som gäller i dag för att statsmakterna på olika sätt skall kunna hävda de kulturella värden som här har tagits upp. Jag menar att de regler som gäller i dag är en tillräcklig garanti. Vi får se vad som kan bli resultatet av de diskussioner som nu har tagits
Herr talman! Jag är på det klara med att det finns sådana regler som finansministern och nu också civilministern har redogjort för. Herr Wachtmeister var också inne på detta. Men tolkningarna blir ändå mycket olika från fall till fall. Det är detta som i mycket stor utsträckning gör att det kan haka upp sig, och då får vi dessa svårigheter. Ur den aspekten är jag rädd för att det kan bli en tillbakagång. Det vore synd om prästgårdarna försvann. Jag tolkar det sista som civilministern sade som att man ändå skall följa den här frågan. Tolkar jag detta fel, vill jag ändå ha sagt att detta är en så pass väsentlig fråga för församlingarna och för många människor att man inte bara får släppa den hur som helst, utan man måste följa upp den. Därför vädjar jag till civilministern och regeringen att följa upp frågan.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om jag är beredd att låta kommunerna i Kalmar län och länet som helhet utgöra försöksområde för en ”byråkratisk frizon”. Ett omfattande förändringsarbete pågår om kommunernas roll i samhällsutvecklingen. Genom kommunindelningsreformen har kommunerna numera förutsättningar att ta ett ökat ansvar för olika samhällsuppgifter. Jag anser mot den bakgrunden att vi kan begränsa den långtgående statliga styrningen av kommunsektorn. Regeringen tillsatte i mars i år stat-kommun-beredningen. Denna har till uppgift att se över formerna för samverkan mellan stat och kommun samt hur det statliga regelsystemet skall kunna förenklas. Det är enligt min mening angeläget att vi så snart som möjligt kan nå fram till resultat. Regeringen överväger därför att under vårriksdagen lägga fram en proposition om försöksverksamhet med minskad statlig reglering av kommunal verksamhet. Avsikten är att regeringen skall kunna ge kommuner dispens från en del statliga regler. Genom att pröva nya och obyråkratiska former för samverkan mellan stat och kommun hoppas jag att de kommunala organen skall kunna söka sig fram till lösningar som bäst svarar mot lokala behov och förutsättningar. Ett underlag för regeringens förslag om försöksverksamheten kommer att utarbetas av stat-kommun-beredningen. Frågan om hur de medverkande kommunerna skall utses kommer att behandlas av beredningen. Jag är alltså inte beredd att i dag lämna besked om vilka kommuner som bör delta i den kommande försöksverksamheten. När det gäller den statliga regionala förvaltningen pågår ett arbete för att åstadkomma en bättre samordning av olika verksamheter. Däremot finns det inga planer på att direkt göra hela län till ”byråkratiska frizoner”.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Civilministern har vid flera tillfällen gett uttryck åt uppfattningen att han och regeringen skulle vara beredda att vidtaga åtgärder för att minska detaljstyrningen och därmed ge större frihet åt de enskilda människorna. Det är en uppfattning som i många stycken stämmer väl överens med vad också vi från centern hävdar. Det finns helt klart en fara för demokratin i dag genom den misstro och resignation som allt fler känner på grund av den tilltagande centraliseringen. Kommunindelningsreformen har verkat i negativ riktning — som jag ser det. Eftersom detaljregleringen och centralstyrningen hittills inte avtagit under det senaste året utan i stället tilltagit — regeringen har ju i några fall t.o.m. avbrutit det arbete som inleddes av regeringarna Fälldin — hälsade jag de nya signalerna från civilministern med tillfredsställelse. När idén om byråkratiska frizoner togs upp i debatten, tyckte jag det lät intressant ur Kalmar läns synpunkt. I länet finns en klart uttalad ovilja mot centralstyrning. Landstinget hart.ex. byggt upp ett långtgående decentraliserat beslutsfattande och kommit en bra bit på vägen mot utvecklingen av humanare vårdformer utanför institutionerna. Själv har jag här i riksdagen motionerat om förenklade regler för statsbidragsgivningen till kommuner och landsting men tyvärr mött motstånd från socialdemokratiskt håll. Efter civilministerns uttalanden borde det, som jag ser det, ha funnits en gemensam framkomlig väg. Men tyvärr är civilministern tydligen inte beredd att förklara Kalmar län som byråkratisk frizon. Motiveringen är att man inte tänker göra hela län till frizoner. Men det finns ju klara samband mellan kommunernas och landstingens verksamhet. Är inte civilministern t.ex. beredd att ge landstingen och kommunerna möjligheter att ha gemensamma beslutsorgan för sjukvården och socialvården?
Herr talman! Jag vill först säga till Agne Hansson att intresset från kommunernas sida har varit mycket stort för att få delta i den här försöksverksamheten. Jag har talat med mina medarbetare i departementet, som säger att det har ringt företrädare för 30-40 kommuner, som vill vara med. Det är positivt att det ute i våra kommuner finns detta starka gehör för att vara med och göra försök med en enklare och mindre byråkratisk organisation. Agne Hansson tar här upp frågan om att göra ett helt län till frizon. Vi arbetar i olika beredningar och inom civildepartementet med de frågeställningar som gäller landstingen. Det är inte samma problematik för landstingen som för kommunerna när det gäller demokratifrågor. Kommunerna är i dag starkare reglerade. Men det finns andra frågeställningar som är intressanta att ta upp på landstingssidan, bl.a. ett fullföljande av Spri-kampanjen när det gäller bättre service inom hälsooch sjukvården. Nu pågår diskussioner med Landstingsförbundet på denna punkt. Men inget sådant beredningsarbete har gjorts som innebär att man skulle ta med ett helt län i den s.k. frizonen, utan vi arbetar med de frågorna i första hand med avseende på primärkommunerna. Vi diskuterar vidare en samordning i vad gäller länsförvaltningen på den statliga sidan, och vi diskuterar bl.a. servicebiten på landstingssidan.
Herr talman! Jag kan försäkra civilministern att det finns ett stort intresse för dessa frågor både i Kalmar län som helhet och i enskilda kommuner i Kalmar län. Det finns säkert förutsättningar för civilministern att få en positiv medverkan från länet när det gäller det här arbetet, om han är beredd att motta ett erbjudande om medverkan. Sedan säger han att det inte finns samma problematik på länsnivån som helhet som i primärkommunerna. Jag menar att det gör det, och länsnivån är den nivå där det folkliga inflytandet i dag är minst utvecklat. Där finns två beslutsorgan, ett som fungerar som statens förlängda arm. Det hade därför varit angeläget att i första hand påbörja en försöksverksamhet på det området. Men om jag fattar civilministern rätt är han inte beredd att som försöksverksamhet pröva möjligheten att ge medborgarna större inflytande i länsangelägenheterna. Eftersom landstingen är de breda länsparlamenten, förvånar det mig något att inte civilministern — med tanke på den politiska bakgrund han har — är beredd att vidga demokratin på länsplanet.
Herr talman! Låt mig bara kort säga, att när jag anförde att problematiken är en annan i primärkommunerna jämfört med i landstingen, menade jag den lagstiftning som gäller i Sverige med avseende på den kommunala organisationen. Lagstiftningen är mer detaljreglerad för primärkommunerna än för landstingen. Det är därför vi i första hand har valt ut primärkommuner när det gäller försöket med frizoner. Sedan pågår det också diskussioner om att få ett konkret underlag från försöksverksamhet i något län för att se om man kan få till stånd en minskad sektorisering på den statliga sidan. Jag menar därför att vi har en heltäckande problembild när vi arbetar för att åstadkomma förändringar. Men tanken är, som jag tidigare sade, icke att försöka ta ned alla bollar i ett län och göra en frizon av ett helt län.
Herr talman! Jag beklagar att civilministern i det här fallet inte är beredd att förklara Kalmar län som försöksområde. Jag befarar därför att det stannar vid vackert tal från regeringens sida om en förenkling i regelsystemet och en ökad frihet för medborgarna och att talet inte övergår i handling. Jag önskar civilministern framgång i hans arbete — jag förstår att det blir svårt att få gehör för de här synpunkterna i den omgivning där Bo Holmberg nu arbetar.
Herr talman! Det är lätt att helt demagogiskt säga att regeringens ambitioner att åstadkomma en enklare samhällsorganisation och mindre byråkrati i vårt land bara är vackert tal. Agne Hansson får väl återkomma när vi fått tid på oss och har redovisat resultatet. Vi har gjort en analys, och vi är framme vid en rad praktiska förslag. Låt oss föra den här diskussionen när vi har fått visa våra instrument. Då tror jag att Agne Hansson kommer att upptäcka att detta inte är bara ord utan att det ligger ett djupt allvar bakom orden från regeringens sida.
Herr talman! Jag hoppas att jag så småningom skall få åse det allvaret. Jag vill än en gång understryka att jag önskar civilministern framgång i det här viktiga arbetet. På den punkten har vi inga delade uppfattningar.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig i hur stor utsträckning det av chefen för marinen framförda förslaget att fyra av flygvapnets tunga helikoptrar skall tas i anspråk som ubåtsjakthelikoptrar kommer att påverka beredskapen för räddningstjänsten i Visby. Ubåtsskyddskommissionen ansåg att ytterligare fyra tunga helikoptrar så snart som möjligt borde tillföras ubåtsjaktfunktionen. Detta kunde, enligt kommissionens mening, ske antingen genom att flygvapnets helikoptrar byggdes om eller genom att nya helikoptrar anskaffades. Överbefälhavaren och chefen för marinen har därefter hos regeringen hemställt om att få bygga om fyra tunga helikoptrar till ubåtsjakthelikoptrar. I tilläggsbudget I till statsbudgeten för detta budgetår har medel begärts för att bl.a. med största skyndsamhet förstärka helikopterfunktionen. Om fyra av flygvapnets tunga räddningshelikoptrar byggs om till ubåtsjakthelikoptrar, kommer helikopterresurserna att omdisponeras och kompletteras. Inriktningen är som tidigare att en helikopter som inte är ubåtsjaktutrustad skall vara stationerad i Visby. Räddningstjänsten i Visby kommer således inte att påverkas av den ombyggnad som görs av flygvapnets helikoptrar.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga, vilket jag uppfattar som positivt. Anledningen till frågan är den oro som funnits hos den gotländska allmänheten, hos sjukvårdsansvariga inom kommunen, hos helikopterbesättningarna, hos fritidsbåtsfolket och hos yrkesfiskarna — både svenska och utländska — inför det förslag som kom från chefen för marinen under sommaren.
Av självklara, geografiska skäl är Gotland särskilt beroende av helikopter för såväl räddningsuppdrag som för akuttransporter till specialkliniker på fastlandet. Sedan länge finns också ett väl utvecklat samarbete mellan Visby lasarett och flygvapnets räddningshelikopter, som är heltidsplacerad i Visby.
Förslaget var att till det förstärkta ubåtsförsvar som riksdagen under våren beslutat om få ianspråkta flygvapnets helikoptrar till viss del. Utöver marinens egna tio helikoptrar skulle fyra av flygvapnets tio helikoptrar byggas om och förses med hydrofonutrustning för att användas i spaningssyfte. Alla fyra skulle tas ur den grupp på sex helikoptrar som är Nr 19 stationerade i Ronneby, varav en är heltidsplacerad i Visby.
Detta samarbete har bl.a. inneburit att särskild utrustning utvecklats, som medger snabb och säker ioch urlastning och vid behov kvalificerad vård under transporten. Även ur brandförsvarssynpunkt har helikoptern mycket stor betydelse.
Tisdagen den Självklara geografiska skäl gör att Gotland med kringliggande stora 8november 1983 vattenområden är särskilt beroende av den trygghet som helikoptern utgör för såväl räddningsuppdrag som för akuttransporter till specialkliniker på — Om stimulans till fastlandet.
Under våren och sommaren har ideliga ubåtskränkningar förekommit, och riksdagen beslutade också under våren att förstärka ubåtsförsvaret med 250 miljoner. Detta har föranlett chefen för marinen att föreslå att utöver marinens tio egna helikoptrar även få ta i anspråk fyra av de tio som är flygvapnets.
ungdomar att starta Sedan länge finns också ett väl utvecklat samarbete mellan Visby lasarett egna företag och räddningshelikoptern, ett samarbete där man har utvecklat särskild utrustning för att snabbt kunna lasta ur och i sjuka och skadade människor och där man ger kvalificerad vård under transporten. Detta samarbete har rönt stort intresse och uppmärksamhet i sjukvårdskretsar.
Alla fyra skulle tas ur den grupp på sex som är stationerade i Ronneby och av vilka alltid en är placerad i Visby. Förslaget innebär bl.a. att utrustning och besättning skall bytas vid skifte av uppdrag.
Enligt ansvarig läkare skulle en förändring i enlighet med förslaget vara klart oacceptabel för sjukvården på Gotland. Från sjöräddningshåll anses denna helikopter vara helt oumbärlig, och den är också den i särklass mest utnyttjade helikoptern. Också ur brandförsvarssynpunkt har helikoptern mycket stor betydelse.
Från både räddningstjänstens helikopterbesättningar och sjukvårdsansvariga på Gotland är en förändring enligt chefens för marinen förslag klart oacceptabel, och av sjöräddningen betraktas räddningshelikoptern i Visby som helt oumbärlig.
Självklart anser jag att marinen skall tillföras resurser för ubåtsbekämpning, men helikopterresurserna som flygvapnet har för flygräddning borde inte ifrågasättas. Försvarsministerns svar, att räddningstjänsten inte kommer att påverkas, ser jag som synnerligen positivt. Jag tolkar detta som en garanti för att nuvarande resurser vad gäller beredskap för räddningstjänsten i Visby blir oförändrade.
I hur stor utsträckning kommer det av chefens för marinen framförda förslaget att påverka beredskapen för räddningstjänsten i Visby?

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen kommer att vidta några åtgärder för att särskilt hjälpa och stimulera ungdomar att starta och driva egna företag. För att främja nyföretagandet och på olika sätt stödja enskilda initiativ genomför de regionala utvecklingsfonderna fortlöpande aktiviteter av olika slag, alltifrån allmän information och rådgivning, kampanjer m.m. till starta eget-kurser. Dessa insatser kommer även ungdomar till del. Av de medel som riksdagen anvisade i vårens kompletteringsproposition för att främja rekryteringen till industrin har 10 milj.kr. avsatts för ungdomsprojekt. Tillsammans med 10 milj.kr. från utbildningsdepartementet utgör dessa medel en gemensam resurs som fördelas direkt till ungdomar av en arbetsgrupp inom barnoch ungdomsdelegationen. Inom kort kommer regeringen att besluta om ytterligare insatser för att stärka nyföretagandet, bl.a. via utvecklingsfonderna. Även ungdomar kommer att få del av dessa insatser. 103 I den situation på arbetsmarknaden som vi nu befinner oss är det angeläget att alla enskilda initiativ tas till vara för att skapa sysselsättning. Därvid krävs en mängd olika insatser, såsom information, rådgivning, utbildning och ekonomiskt stöd av olika slag. Det är mot den bakgrunden som regeringen nyligen har lämnat en proposition till riksdagen om särskilda sysselsättningsåtgärder. I propositionen föreslås en rad åtgärder för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Inom ramen för förslaget om ungdomslag kommer det att bli möjligt för kommunerna att stödja verksamheter som har affärsmässiga inslag och som bygger på ungdomarnas egna initiativ. Ekonomiskt stöd kommer att kunna lämnas i form av startbidrag till ungdomar som vill etablera företag. Regeringen har också föreslagit att arbetsmarknadsutbildningen utvidgas med bl.a. fler kurser i ”starta eget”.

Herr talman! Först ett tack till industriministern för svaret på min fråga. Denna var ställd med anledning av att vi har en mycket svår — om än något förbättrad — konjunktursituation med en hög arbetslöshet. Det är f. ö. den högsta som vi har haft i modern tid, både i relativ andel och i absoluta tal. Man blir litet bekymrad över att regeringen i en sådan situation har stoppat användningen av en del goda instrument som vi hade tillgång till i, och som introducerades av, en tidigare regering. Det gäller t.ex. möjligheterna att ge en yrkesintroduktion inom gymnasieskolans ram. Tanken på ungdomsslussar är skrotad, och regeringen har vidare inte lyckats få arbetsmarknadens parter att sluta något särskilt ungdomsavtal. Till det kommer att de enskilda beredskapsarbetena, som har varit ett av de allra främsta instrumenten, nu skall stoppas vid årsskiftet. Jag är med tanke på allt detta både bekymrad och ledsen över att man inte på regeringshåll har kommit med vare sig något nytänkande eller en offensiv i den här frågan. Ser man på industridepartementets del i den proposition som industriministern nu hänvisar till, finner man egentligen inte några förslag som är departementets egna. Där sägs t.ex. beträffande starta eget-kurser: ”bör det inte få omintetgöra eller begränsa utrymmet för sådana initiativ”. Det sägs vidare att det ”bör vara möjligt att stödja även verksamheter som har affärsmässiga inslag.

Nu säger Thage Peterson att utvecklingsfonderna här har en viktig uppgift och skall få en statlig uppbackning, och det är helt i sin ordning. Men visst kan man ändå påstå att med tanke på den propagandistiska uppläggning som förekommit från socialdemokratiskt håll, innebärande att man nu både skall häva arbetslösheten och satsa på ungdomars förmåga och möjligheter, är den proposition som Thage Peterson hänvisar till mycket intetsägande. Jag Nr 19 beklagar att också den ungdomslag som nu föreslås får en så defensiv Tisdagen den inriktning, genom att den begränsas till den offentliga sektorn. 8november 1983 Jag skulle vilja fråga om industriministern tycker att det är bra med denna begränsning. Hur skall vi skapa goda förutsättningar exempelvis för de ungdomar som går ut i industriverksamheter? Också de borde få en chans. Jag skulle därför vilja att industriministern inte anser denna fråga avslutad i och med det svar som han har lämnat.
Herr talman! Det är möjligen så att Elver Jonsson har skrivit sitt tack för svaret innan han fick detta i sin hand. Om Elver Jonsson läser mitt svar en gång till, kommer han att upptäcka att svaret på hans fråga är enbart positivt. Jag ber ännu en gång att få peka på att jag i svaret säger att regeringen inom kort kommer att besluta om ytterligare insatser för att stärka nyföretagandet, bl.a. via utvecklingsfonderna, och att också ungdomar kommer att få del av dessa insatser. Jag pekade också på att regeringen har föreslagit att arbetsmarknadsutbildningen utvidgas med bl.a. fler kurser i ”starta eget”. Det svar som jag har lämnat ligger väl i linje med det som jag förstår är Elver Jonssons innersta önskan, nämligen att få fler ungdomar intresserade av eget företagande och att också statsmakterna skall stimulera ungdomen till eget företagande. Det är bra att unga människor får möjlighet att känna på företagandets villkor men också på företagandets möjligheter. Sverige behöver en mångfald i företagandet, och det är bra att unga människor stimuleras att pröva egna idéer och uppslag i eget företagande. I enlighet med denna uttalade vilja lägger också regeringen fram sina förslag, och ett par tre av de förslagen har jag omnämnt i mitt svar till Elver Jonsson. Jag ber, herr talman, att återigen få rekommendera Elver Jonsson att läsa det skriftliga svaret på hans fråga. Han kommer då att finna att industriministerns svar är enbart positivt.
Herr talman! Jag skall ta industriministern på orden och läsa svaret några gånger till. Vid en genomläsning går det inte att upptäcka allt det goda som industriministern anser att vi borde göra. Jag hade faktiskt i förväg bestämt mig för att tacka för svaret, oavsett innehållet. Men låt mig ändå säga att jag kände mig besviken över att det inte hade mer substans i sig. Kvar står ändå att industriministern i dag på den här punkten varit ganska tomhänt. I stället för att underlätta innebär regeringsförslaget på flera punkter att det begränsar och försvårar. Det besked som Thage Peterson nu ger som komplettering är att vi skall vänta och se — här kommer ändå saker framöver. Jag vill tro det, men i dag saknas besked. Den bekännelse som industriministern gör när det gäller värdet av de insatser han talar om följs för ögonblicket inte upp av någon konkret handling.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en skärpning av övervakningen av den yrkesmässiga trafiken. Jag anser i likhet med frågeställaren att regelöverträdelserna inom den yrkesmässiga trafiken utgör ett allvarligt problem. Som Jan Hyttring också påpekar medför överträdelserna att de seriösa företagen får svårt att konkurrera på lika villkor, samtidigt som stat och kommun ofta går miste om skatteintäkter. Missförhållandena tar sig emellertid inte enbart de uttryck som nämns i frågan — trafik utan trafiktillstånd och med felaktigt registrerade fordon. Även överträdelser av fordons-, arbetstidsoch vägtrafikbestämmelser förekommer, liksom att företagare underlåter att betala olika skatter och avgifter. Under senare år har missförhållandena inom den yrkesmässiga trafiken uppmärksammats särskilt. En rad förändringar, såväl i lagstiftningen som i de inblandade myndigheternas rutiner, har genomförts. Av de åtgärder som redan vidtagits vill jag bl.a. peka på en avsevärt förbättrad lämplighetsprövning av nya företagare i branschen med krav på bl.a. kunskaper om redovisningsoch skatteregler. Kontrollen av hur företagen sköts har effektiviserats, exempelvis genom ett vidgat samarbete mellan tillståndsmyndigheterna samt skatteoch kronofogdemyndigheterna liksom genom transportrådets arbete med nya tillämpningsföreskrifter och bättre samordning av myndigheternas insatser. För godstrafiken har ett nytt utmärkningssystem tillkommit. Systemet motverkar fusk och har starkt förbättrat möjligheterna till effektiva vägkontroller. Slutligen vill jag nämna att en proposition om vissa yrkestrafikfrågor inom kort kommer att föreläggas riksdagen. I propositionen kommer att redovisas ytterligare insatser för att motverka olagligheterna inom branschen.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Boström för svaret på min fråga. Jag tycker att det är ett mycket positivt svar. Transportnäringen sysselsätter i dag många människor. I en tilltagande konkurrens utsätts många seriösa trafikföretag för stora ekonomiska påfrestningar. Svårigheterna att behålla personal och att utnyttja gjorda stora investeringar är påfallande. Nu ökar påfrestningarna för de seriösa företagen på grund av mindre nogräknade personers illojala konkurrens. Åkeribranschens egna undersökningar visar att ett relativt stort antal felaktigt registrerade fordon används i yrkesmässig trafik. Att inte betala vägskatt och kilometerskatt för dieseldrivna fordon har blivit ett effektivt konkurrensmedel mot de yrkesutövare som följer gällande bestämmelser. Sysselsättningen äventyras i åkeribranschen, och statskassan går miste om Nr 19 rättmätiga och välbehövliga inkomster. Tisdagen den Att lägga ansvaret på kunderna kan inte vara en lämplig väg att komma till 8 november 1983 rätta med det s.k. svartåkeriet. Det är orimligt att kunderna i varje enskilt fall skall kunna kontrollera om använt fordon är registrerat på ett riktigt sätt. Om planerna på att Långsiktigt kan en utveckling med allt fler transporter utförda med felaktigt godkänna en ny typ registrerade fordon leda till att privatpersoner och företag inte får nödvändi = av mi oped ga transporter utförda. Om tillgängliga uppgifter är riktiga är ca 15 26 av fordonen felaktigt skyltade, dvs. ca 700 fordon. Det innebär att statskassan går miste om ca 50 milj.kr. om året. Min slutsats blir — trots de åtgärder som nämnts i svaret — att övervakningen måste skärpas, så att fastlagda regler för yrkesmässig trafik efterlevs.

Herr talman! Regeringen har beslutat att från årsskiftet tillåta en enklare typ av moped, som bl.a. inte behöver ha blinkrar och stopplykta. Wiggo Komstedt har frågat mig om detta är en bra åtgärd för att öka trafiksäkerheten. Mopederna har under senare år utvecklats så att de alltmer kommit att likna motorcyklar. Dagens moped är fjärran från den ursprungliga mopeden i fråga om både utförande och pris. Framför allt de höga priserna har drivit fram efterfrågan på en enklare och billigare typ av moped. För att kunna tillgodose detta legitima konsumentintresse har regeringen beslutat att mopederna skall delas in i två klasser. Klass I motsvarar dagens moped, medan klass II rymmer en enklare moped. Klasserna skiljer sig åt bl.a. genom att den nya mopeden, dvs. klass II-mopeden, inte får väga mer än 60 kg och inte behöver ha blinkrar och stopplykta. Skälet till att kravet på stopplykta och blinkrar slopats är att dessa utrustningsdetaljer ställer vissa krav på motorns tekniska utförande. Från trafiksäkerhetssynpunkt torde beslutet inte ha någon nämnvärd betydelse. Den nya mopedtypen skall jämföras med en cykel snarare än med en konventionell moped. Den blir liten och lätt. Risken för att den förväxlas med en motorcykel är liten. Den lätta mopeden ställer också mindre krav på manöverskickligheten än vad den tunga mopeden gör. Det kan vidare på goda grunder antas att den enklare mopeden inte frestar till trimning på samma sätt som den nuvarande mopeden gör. Detta kan säkert få vissa positiva effekter på trafiksäkerheten.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på frågan. I år är det gemensamt nordiskt trafiksäkerhetsår, sedan länge omsorgsfullt planerat för att manifestera den stora betydelse som trafiksäkerhetsarbetet har som gemensamt nordiskt intresse. Det är en bra satsning i det nordiska samarbetet. Dess värre visar kurvan för årets olycksstatistik en negativ utveckling i vårt land. Den glädjande nedgången under 1970-talet i antalet dödade och skadade i vägtrafiken har dess värre förändrats, just under trafiksäkerhetsåret. Det finns anledning för oss alla att allvarligt begrunda detta och fundera på vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta. För oss som är speciellt engagerade i trafiksäkerhetsarbetet ter det sig svårförståeligt att regeringens bidrag till förbättrande åtgärder är att föreslå borttagande av utrustningsdetaljer som tidigare ansetts som värdefulla för trafiksäkerheten. Det jag åsyftar är vad min fråga till kommunikationsministern gäller, nämligen regeringens förslag att införa en ny mopedklass. Jag har ingenting emot införande av nya klassificeringar på motorfordon — med den reservationen att det inte får ske på bekostnad av trafiksäkerheten. Därför ter sig regeringens förslag svårförståeligt för mig och många andra. Den enda skillnaden mellan nuvarande mopedklass och den föreslagna nya är att den nya klassen skall slippa vara utrustad med stopplykta och blinker. Kommunikationsministern hänvisar i sitt svar till att det enklare utförandet skulle vara mera att likna vid en cykel. Jag vill då göra den jämförelsen att vi tidigare hade en klassificering i tung och lätt motorcykel som man fick gå ifrån därför att vikten var avgörande. Man fick i stället gå efter antalet kubikcentimeter. Viktklassificeringen gjorde att de lätta motorcyklarna bantades så att de blev mycket farligare. Jag tror faktiskt att det finns samma risk när det gäller den lätta mopeden. Visserligen har den bara två växlar, men den får framföras med en hastighet av 30 km tim. Båda måste också ha samma utrustning med tanke på trafiksäkerheten: blinkrar, torkare, stopplykta m.m. Jag vill därför fråga kommunikationsministern, om han kan tala om varför regeringen tillämpar ett annat synsätt i fråga om trafiksäkerhetsdetaljer då det gäller en enklare bil än beträffande en enklare moped -— eller blir det också fritt fram när det gäller en enklare bil?

Herr talman! Beslutet att införa den enkla mopeden har, som Wiggo Komstedt vet, inte fattats plötsligt. I en proposition 1981/82 anmälde den dåvarande kommunikationsministern att han avsåg att ge trafiksäkerhetsverket i uppdrag att undersöka möjligheterna härvidlag. Från regeringens sida har vi således inte accepterat det förslag som Nr 19 ursprungligen kom från trafiksäkerhetsverket. Remissinstansernas kritik Tisdagen den beror ju också på det förhållandet att man inte ansåg sig kunna skilja mellan 8 november 1983 de två klasserna. Wiggo Komstedt säger att skillnaden mellan klasserna gäller växlingen, men den gäller ju också vikten. Högsta tillåtna vikt för klass — Om planerna på att II-mopeden är 60 kg. godkänna en ny typ Jag försäkrar att regeringen självfallet ser allvarligt på de förhållandensom = av moped Wiggo Komstedt här har påpekat, nämligen att det under 1983 har kunnat konstateras vissa försämringar när det gäller trafikolyckorna. Framför allt har förarna av tunga motorcyklar och av cyklar, dvs. de oskyddade förarna, drabbats hårt. Avsikten är att det inom kort skall anordnas konferenser med de myndigheter och organisationer som på något sätt berörs, så att vi skall kunna komma underfund med vad som bör göras för att bryta den utveckling som vi haft under 1983. Jag tror uppriktigt sagt inte, Wiggo Komstedt, att den här mopeden — med den begränsning som den har — på något sätt skulle kunna försämra trafiksäkerheten. Det är bara fråga om att göra en moped av en typ som det är en mycket stor efterfrågan på. Själv var jag med då den ifrågavarande mopedtypen först infördes. Av bl.a. kostnadsskäl är det en stor efterfrågan på just en sådan här enkel moped. Det är detta som har varit avgörande för det här beslutet som skall göra det möjligt att tillhandahålla den enkla mopedtypen. Jag tror som sagt inte att det ifrågavarande beslutet kommer att få någon negativ effekt, men naturligtvis skall regeringen och alla andra engagerade följa utvecklingen.

Herr talman! När Curt Boström hänvisar till att detta förslag från början kom från en annan regering, vill jag säga att förslaget därför inte är mera smakligt. Jag accepterade det inte heller då. Den förpackning som förslaget nu presenteras i är inte ett dugg bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt. Mopeden har en begränsning, säger Curt Boström. Vilken begränsning? Såvitt jag förstår skall den framföras med samma hastighet som nuvarande moped, dvs. med 30 km som högsta tillåtna hastighet. Mopeden begränsas i vikt till 60 kg, framhåller statsrådet. Det är inget bra argument ur trafiksäkerhetssynpunkt, tvärtom, herr kommunikationsminister! En moped som bantas kan bli farligare — just med hänvisning till vad jag tidigare sade beträffande lätt och tung motorcykel. Den nya mopeden kan alltså bli farligare. Det finns ingen begränsning. Mopeden får framföras med en hastighet av 30 km/tim. Har man ansett att blinkrar och stopplykta på en moped är värdefulla ur trafiksäkerhetssynpunkt, tycker jag utrustningen skall finnas oavsett om mopeden väger 60 eller 80 kg eftersom den får framföras med 30 km i timmen. Detta gäller alltså både klass I och klass II-mopederna. annan moped som går med samma hastighet? Jag vill återkomma till exemplet med bilar, där vi ju inte prutar på kraven. Om den ena bilen väger 800 kg och den andra 1 600 kg, måste båda ha blinkrar och stopplykta och får framföras med en högsta tillåtna hastighet av 90 km/tim på de flesta vägar. Jag kan inte förstå anledningen till att det skall vara annorlunda för mopeder.

Herr talman! Vi har ju kunnat konstatera, Wiggo Komstedt, att ökningen av antalet trafikolyckor har gällt de tyngre motorcyklarna. Det är just övergången från lättare till tyngre motorcyklar som har varit det stora problemet. Skälet till att man i detta fall kan avstå från just dessa två trafiksäkerhetsåtgärder på mopeden är det jag har sagt, nämligen att det är en enklare moped, som är lättare och mycket liknar cykeln. Det är det som ligger till grund för beslutet. Gör man en jämförelse med andra länder i Europa, kan man konstatera att det förutom Sverige bara är Norge som kräver blinkrar. Men där är det fråga om en hastighet på 50 km tim i det här fallet.
Herr talman! En mycket kort och enkel fråga till kommunikationsministern: Om kommunikationsministern och jag kommer på var sin moped och kör sida vid sida med en hastighet av 30 km tim. Vad är det ur trafiksäkerhetssynpunkt som säger att jag skall slippa ha dessa trafiksäkerhetsdetaljer på min moped, medan kommunikationsministern skall ha dem på sin? Jag kan inte se att det finns ett enda godtagbart argument.

Herr talman! Jag tackar för svaret, vilket i alla fall ger ett besked, även om det tagit lång tid att få fram det. I och för sig blir denna frågestund en repetition av inläggen i den allmänpolitiska debatten beträffande invandrarnas utbildning i svenska, men invandrarministern svarade då endast på frågorna från den förra invandrarministern, och jag är glad och tacksam för de svar jag har fått i dag. Jag vill återigen understryka — och det finns all anledning att göra det, eftersom det tar så lång tid att få fram resultatet av regeringens arbete — att det rådde en bred enighet och samsyn när det gäller att förverkliga målen för den svenska invandrarpolitiken och dess utbildning i svenska för invandrare. Vi hoppas att det fortfarande gör det, och då kan vi inte förstå att det skall behöva ta så lång tid att visa resultat. Som statsrådet nämnde ställde jag samma fråga för nästan ett år sedan — rättare sagt den 30 november 1982. Svaret var då att resultat skulle redovisas så snart som möjligt. Har ärendet verkligen varit så svårarbetat? För att invandrarna skall känna sig som ett med oss svenskar och för att vi svenskar skall få kontakt med invandrarna, måste vi reformera svenskundervisningen. Vi förbättrar därigenom också invandrarnas situation på arbetsmarknaden samt deras möjligheter att följa med i den svenska samhällsutvecklingen. Det är ganska naturligt att invandrarna har svårare än andra att hävda sig på arbetsmarknaden, och här talar också arbetslösheten bland invandrarna sitt tydliga språk. Det är också helt omöjligt för dem att utan kunskaper i svenska hävda sig i det nya hemlandet, och de kan inte heller fullvärdigt ta del av svensk kultur och svenskt samhällsoch näringsliv. Svenskundervisningen måste därför, herr talman, reformeras. Invandrarministern sade i sitt svar för ett år sedan och säger också i dag att hon var medveten om den splittrade bilden såväl när det gällde huvudmannaskapet som när det gällde undervisningen. Hon sade också att regeringen var medveten om behovet av att i god tid informera studieanordnare och lärare om de förändringar i svenskundervisningen som borde göras. Jag hoppas nu att vi våren 1984 verkligen får se en proposition som berör detta ämne. Om regeringen över huvud taget är intresserad av att göra något på detta område, borde vi kunna förvänta oss mer och snabbare arbete. strävandena under kärva ekonomiska förhållanden Remisstiden gick ut i april 1982. En lång tid har alltså gått — det blir två år, innan resultatet är färdigt.

Herr talman! Det känns skönt att vi är överens i denna fråga. Jag vill till sist bara tacka för det arbete som nu utförs, och jag hoppas att vi under 1984 verkligen får se ett resultat av det. Jag delar uppfattningen att detta är ett otroligt viktigt arbete, och därför är det nödvändigt att resultatet blir bra.

Herr talman! Jag ber att få tacka Anita Gradin för svaret på min fråga. Statsrådet har tydligen dåligt samvete. Det långa svaret kan emellertid inte dölja att jämställdhetsministern uppenbarligen har förlorat den interna kampen mot statssekreterare Ringborg, för jämställdhetsministern har väl ändå slagits för sin sak och slagits för att äktamakeprövningen alltfort skall vara förpassad till den historiens skräpkammare där den faktiskt hör hemma. Statsrådet Gradin tar f. ö. inte uttryckligen avstånd från statssekreterare Ringborgs uttalande. Hur förhåller det sig? Delar statsrådet statssekreterarens uppfattning, eller gör hon det inte? Tljuset av statsrådet Gradins långa svar där hon uttalar sig för jämställdhet mellan könen framstår förslaget om att återinföra äktamakeprövningen i studiemedelssystemet som både obegripligt och inkonsekvent. När särbeskattningen en gång infördes här i landet skedde det för att öka enskilda människors självständighet i förhållande till varandra. Inte minst kvinnorna hade nytta av den reformen. När äktamakeprövningen avskaffades var det av precis samma skäl. Ingen skulle hindras att studera på grund av andras ekonomiska omständigheter. Men nu skall alltså äktamakeprövningen införas igen. Studenterna som vet vad det här innebär för deras möjligheter att läsa vidare protesterar. Hur kan ett statsråd som är ansvarig för jämställdhet försvara något 113 sådant? Saneringen av ekonomin skulle ju inte få lägga några hinder i vägen för jämställdheten mellan män och kvinnor. I sitt svar säger statsrådet att Per Unckel antyder att jämställdheten skulle vara en belastning i arbetet för att sanera den svenska ekonomin. Tvärtom, statsrådet, det är statssekreterare Ringborg som i Dagens Nyheter uttryckligen har meddelat att man får ta litet lättsinnigare på det här med jämställdhet, när ekonomin skall ordnas upp.

Herr talman! Statsrådet säger att det är av intresse att jag är intresserad av jämställdheten. I fråga om studiemedlen är det väl tur att någon är intresserad, eftersom regeringen har avstått från att över huvud taget ägna jämställdheten någon möda, när regeringen lägger fram sina förslag på detta område. Statsrådet säger att jag har hävdat att regeringen medvetet har satt jämställdheten åt sidan i sitt ekonomiska krisprogram. Nej, det har jag inte. Men jag har hävdat att jämställdheten uppenbarligen inte väger speciellt tungt när regeringen lämnar sina förslag till riksdagen. Statsrådet har ju just beklagat att regeringen fick låta jämställdheten stryka på foten i fråga om äktamakeprövningens återinförande. Och som sagt, statssekreterare Ringborgs ord är ju otvetydiga: När ekonomin skall saneras får man inte ta så hårt på det här med jämställdheten. Vi moderater hävdar att det går att sanera ekonomin utan att för den skull dels låta studenterna få dåliga studiemedel, dels också låsa de kvinnliga studerandena vid sina äkta hälfter — för det är i praktiken detta det är fråga om, Anita Gradin. De kvinnliga studerandena, som nu återigen får se sin ekonomi bli beroende av sina äkta hälfter, kommer att drabbas. Detta om något är ett slag mot jämställdheten för just denna grupp. Så till slut: Statsrådet beklagar att moderata samlingspartiet lägger fram förslag som innebär neddragning av den offentliga sektorn. Har jag läst den röda proposition som regeringen lade fram om besparingar inom statsverkets område rätt, är detta precis vad regeringen också önskar göra, men den orkar inte föreslå de åtgärder som samhällsekonomin faktiskt kräver.

Herr talman! Det kanske finns anledning att påminna statsrådet Gradin om att vi nu inte debatterar riksdagsman Åkerlinds åsikter utan regeringen Palmes förslag till Sveriges riksdag om äktamakeprövningen. Vad jag kritiserar är att regeringen i en proposition till riksdagen lagt fram sådana propåer att jämställdhetsarbetet faktiskt försvåras. Anita Gradin beklagar att regeringen har måst göra detta. Som jag sade från talarstolen för en liten stund sedan hade regeringen inte alls behövt göra detta. De socialdemokratiska riksdagsmän som enligt tidningsuppgifter uppenbarligen också beklagar vad regeringen har gjort har alla möjligheter att fram emot december rösta för förslag som visar att man alls inte måste göra livet surt för de kvinnliga studerandena för att klara landets ekonomi. Om bara någon vecka lägger vi fram ett förslag på riksdagens bord där vi både höjer studiemedlens totalbelopp och slår vakt om det avskaffande av äktamakeprövningen som vi vet betyder så mycket för alla kvinnliga studerande vid våra högskolor.

Herr talman! Jag hade för avsikt att i dag besvara en interpellation från Anders Björck om Europadomstolens dom i visst ärende från Sverige. Då Anders Björck är förhindrad att i dag närvara i kammaren, avser jag att besvara interpellationen fredagen den 18 november.
Med anledning av ett uppmärksammat fall då en LO-medlem förvägrades utträde ur sitt fackförbund och med tanke på vice statsministerns uttalande om individens frihet ber jag att till justitieministern få ställa följande fråga: Avser statsrådet att föreslå lagstiftning syftande till att garantera individen rätt att utträda ur ett fackförbund?
Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att föreslå lagstiftning för att garantera den enskilde rätt att utträda ur ett fackförbund. Jörgen Ullenhag har frågat mig om jag avser att ta initiativ till åtgärder som tryggar enskilda människors rätt att lämna fackliga organisationer. Frågorna har ställts mot bakgrund av att ett fackförbund nyligen har vägrat en medlem utträde ur förbundet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Fackförbund är en typ av ideella föreningar. Sådana föreningars verksamhet är inte lagreglerad. Frågan om lagstiftning om ideella föreningar har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen, senast vid förra riksmötet. Förslag om lagstiftning har då avslagits med hänvisning till att det inte finns behov av någon lagreglering på området. Rätten att gå ut ur en förening är i första hand beroende av vad medlemmarna själva har bestämt, dvs. av vad som står i föreningens stadgar. Om en medlem vägras utträde med stöd av en stadgebestämmelse, kan han väcka talan vid domstol. Finner domstolen att bestämmelsen är oskälig, kan denna jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande och med hänsyn till möjligheterna att få saken prövad av domstol avser jag inte att vidta någon åtgärd i frågan.

Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Lika osympatisk och odemokratisk som kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet är, lika näst intill omöjligt ter det sig för en medlem att få gå ur en facklig organisation. I en kommentar från 1977 till LO:s normalstadgar kan man läsa följande: ”Fackföreningsrörelsens principiella inställning till utträdesrätt ur ett fackförbund är att sådan rätt saknas.” Kan denna livegenskap verkligen accepteras i ett land som kallar sig en rättsstat? Självfallet borde det finnas en lagbestämmelse om den negativa föreningsrätten, dvs. den ovillkorliga rätten att slippa tillhöra en förening. Någon sådan lagstiftning finns inte, och det är knappast ägnat att förvåna att enskilda personer nu ämnar ta upp frågan inför Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna. Iett aktuellt fall begärde tre kommunalarbetare utträde ur sitt fack. Enligt Kommunalarbetareförbundets stadgar kan förbundsstyrelsen bevilja utträde. Ett avslagsbeslut kan överklagas hos överstyrelsen, och nästa och sista instans är ett prövningsförfarande av skiljemän. Enligt fackets stadgar skall dessa vara fem, två utsedda av vardera parten varefter de valda tillsammans utser den femte. Kan man inte komma överens om den femte utses denna av LO! Kan det kallas demokrati att en representant för LO, ett LO som uttalat att utträdesrätt saknas, skall vara den i sista hand enväldigt beslutande i en skiljedom? De tre omtalade kommunalarbetare som vägrades utträde gick inte till skiljedom utan stämde förbundet till Stockholms tingsrätt med begäran att rätten skulle fastställa att de tre inte längre var medlemmar i Kommunal. Både tingsrätten och en majoritet inom Svea hovrätt ansåg ärendet vara en stadgefråga och vägrade ta upp målet. Högsta domstolen undanröjde emellertid domstolarnas beslut och återförvisade målet för behandling i tingsrätten. Den för mig ganska självklara motiveringen var att stadgarnas bestämmelser om skiljemannaförfarandet ingav betänkligheter när det gäller enskilds rättssäkerhet. Jag beklagar att justitieministern inte säger sig vilja vidta några åtgärder, och jag tänkte ställa två följdfrågor. Delar justitieministern högsta domstolens uppfattning att det inte är tillfredsställande för den enskildes rättssäkerhet att den femte skiljemannen i fall av oenighet utses av LO? Skulle det inte vara lyckligare och innebära en bättre garanti för den enskildes rättssäkerhet om tingsrätten utsåg den femte skiljemannen?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till frågan är följande: I våras ville fabriksarbetaren Kenneth Einarsson i Stockholm lämna sin fackliga organisation, Fabriks avdelning 7 i Stockholm. Han motiverade sitt beslut med att han inte ville vara med i en ”socialistisk fackförening”. När han hade kommit med denna motivering och begärt utträde inträffade det ur rättssäkerhetssynvinkel djupt stötande och nästan otroliga att facket vägrade Einarsson utträde. Fabriks tvingade Einarsson kvar som medlem mot hans vilja. Själv säger Einarsson i ett tidningsuttalande: ”Inte trodde jag att fackföreningsrörelsen fungerade på det här sättet. Visserligen är jag fabriksarbetare men samtidigt är jag emot t.ex. löntagarfonder.” Samma dag bekräftar en ombudsman på Fabriks avdelning 7 att avdelning 7 ”rent ideologiskt” är socialistiskt inriktad. Einarsson är tyvärr inte ensam. Riksdagen har också, som framgått av tidigare inlägg, behandlat motioner där lagreglering av ideella föreningar krävts. Lagutskottet har avstyrkt med hänvisning till de förslag som stiftelseutredningen och den nya arbetsrättskommittén kan komma att lägga fram. Båda kommittéerna har nu avslutat sitt arbete. Ingen av dem har föreslagit några lagregler som tar sikte på den negativa föreningsrätten. Detta låtsas justitieministern inte alls om i sitt svar — att själva förutsättningarna för riksdagens beslut nu har förändrats. Situationen är alltså denna: Kränkningar av enskilda individer fortsätter, samtidigt som det inte finns några kommittéförslag om förändringar. Einarsson klagade i augusti hos regeringen. Trots att det har gått tio veckor sedan dess har han fortfarande inte hört något. Det enda rimliga i den situation som nu uppkommit är att vi får en lagstiftning om ovillkorlig rätt att utträda ur en ideell förening. Jag tycker att det är trist och nedslående att justitieministerns svar inte innebär någon öppning för några åtgärder på det här området. Jag vill ställa ett par följdfrågor. Känner inte justitieministern det minsta obehag av att enskilda människor hanteras på detta sätt? Vilket råd vill Ove Rainer ge dem som på grund av övertygelse vill lämna en organisation men inte får det? Jag frågade justitieministern i våras om det inte stred mot hans rättskänsla att man föste in hundratusentals människor i det socialdemokratiska partiet mot deras vilja, och trots att man vet att de på valdagen röstar på ett annat parti. Då svarade justitieministern: Svaret är nej. Det var ett både klart och mycket beklämmande svar. I dag vill jag fråga justitieministern: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att människor av kött och blod vägras utträde ur en facklig organisation som de inte vill tillhöra?

Herr talman! Som jag sade i mitt svar har vi en bestämmelse i avtalslagen som är tillämpbar när det gäller möjligheterna att pröva oskäliga avtalsvillkor och därmed också oskäliga bestämmelser i stadgar. Till Knut Wachtmeister vill jag säga att den här frågan är föremål för domstolsprövning, och jag kan därför inte kommentera den nu. Men självfallet måste högsta domstolens beslut godtas. Frågan är emellertid nu uppe i tingsrätten. Till Jörgen Ullenhag vill jag säga att stiftelseutredningen fortsätter med sitt arbete, och vi avvaktar detta arbete. Vi avvaktar också domstolarnas utslag i de frågor som är uppe till behandling.
Herr talman! Jag hade kanske kunnat vänta mig att justitieministern inte kunde föregripa vad högsta domstolen kommer fram till för beslut. Men jag hade ändå hoppats på att justitieministern skulle säga att han rent principiellt anser att det vore mer tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt om tingsrätten som opartiskt organ fick utse den femte skiljemannen. Det sägs också i svaret — vilket jag inte hann kommentera nyss: ”Rätten att gå ut ur en förening är i första hand beroende av vad medlemmarna själva har bestämt”. Detta är rätt fantastiskt. Här tvångsansluter man personer till det socialdemokratiska partiet, och samtidigt förvägrar man dem att gå ur ett fackförbund som är tvångsanslutet till detta parti. Jag tycker att det är beklämmande att det inte görs något åt detta. Jag kan tala om för justitieministern att den socialdemokratiska tidningen Arbetet apropå ett aktuellt fall — det var det fall som Jörgen Ullenhag redogjorde för — skrev att fackföreningsrörelsen bör slopa den nuvarande ordningen och skapa regler som ger den enskilde medlemmen rätt att lämna organisationen. Alltså: Även från de egna får man nu höra att det här är felaktigt. En annan fråga till justitieministern: Anser inte justitieministern att vi behöver ha en förvaltningsdomstol i det här landet? Jag anser det.

Herr talman! Jag är förvånad över den uppgift som justitieministern gav nyss om stiftelseutredningens arbete. Jag har fått hjälp av riksdagens utredningstjänst, som har meddelat mig att stiftelseutredningen avslutade sitt arbete den 30 september 1983 och att den inte har framlagt några förslag som berör ideella föreningar. Är den uppgiften felaktig, herr justitieminister? I den stora, viktiga principiella frågan har justitieministern inte mycket att säga. Jag frågade om det inte stötte justitieministerns rättskänsla att man vägrar människor att lämna en organisation vars idéer de inte delar. Är det rimligt och riktigt att man säger till enskilda människor att de måste stanna kvar i en förening som de inte vill tillhöra? Stöter det inte alls justitieministerns rättskänsla? Den frågan fick jag inget svar på. Om justitieministern tänker sig att han själv som god socialist gick med i en facklig organisation, som sedan började anta uttalanden av konservativ innebörd, och om justitieministern ville lämna denna organisation och inte fick det, vad skulle justitieministern då göra? Vilka råd har justitieministern att ge till enskilda människor?
Herr talman! Knut Wachtmeister efterlyste en förvaltningsdomstol. Jag förmodar att han menar en författningsdomstol. Det är därom debatterna pågått någon tid. Jag vill svara att frågan var uppe i grundlagsarbetet, och resultatet har blivit att man i stor politisk enighet — om jag har fattat det rätt — har avvisat tanken på en författningsdomstol. Jag kan något uttala mig om domarkårens uppfattning, som jag har tolkat så att domarna helst ser att de inte behöver delta i politiskt kontroversiella frågor. Det finns där en inställning som man också skall ta hänsyn till, nämligen att domarkåren helst vill ställa sig utanför den politiska striden. Jag vill säga till Jörgen Ullenhag att jag kanske missuppfattades eller uttryckte mig dåligt. Jag sade att stiftelseutredningens arbete nu fortsätter i departementet. Det har alltså tagits över av departementet. minska väntetiderna för polisutredningar
Herr talman! Jag skulle bara vilja tillägga att det i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna finns ett uttalande om föreningsfrihet, som också omfattar rätten att stå utanför en fackförening. Där följer inte svensk praxis vad Europakommissionen säger. Jag vill gärna fråga justitieministern om han inte tycker att vi bör följa vad Europakommissionen omfattar just i den här frågan. Enligt justitieministern är det tydligen praktiskt taget omöjligt för en fackföreningsansluten att lämna sitt fack. Är det då meningen att man som sista möjlighet skall behöva straffa sig ut?

Herr talman! Jag konstaterar, efter justitieministerns tillrättaläggande, att vi alltså är överens om att stiftelseutredningen har avslutat sitt arbete. Sedan vill jag bara i all stillhet konstatera, att om ett par månader är det år 1984. Då kommer fondsocialismen troligen att börja införas mot svenska folkets vilja. Då kommer vi att ha kvar en ordning som innebär att man föser in hundratusentals folkpartister, centerpartister och moderater i det socialdemokratiska partiet — mot deras vilja. Då kommer vi att ha kvar ett system som innebär att man också tvingar kvar individer i fackliga organisationer som de önskar lämna. År 1984 kommer vi troligen också att ha kvar en socialdemokratisk regering, som inte tänker ta några initiativ för att ändra på en ordning som möjliggör sådana här övergrepp mot enskilda människor. Tyvärr är det på det sättet. Jag konstaterar att det var ett trist svar jag fick i dag. Ingen åtgärd — det är innebörden av svaret.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att komma till rätta med de långa väntetiderna för polisutredningar. Jag är medveten om att det kan ta lång tid från att polisutredningen inleds tills dom avkunnas i brottmålet. Men enligt vad jag har inhämtat har generellt sett handläggningstiden inte ökat i någon nämnvärd utsträckning för undersökningar där gärningsmannen är känd. I enskilda fall kan det naturligtvis hända att förundersökningen och åtalsprövningen drar ut på tiden. Olika faktorer, som t.ex. en tillfällig anhopning av omfattande eller svårutredda ärenden, kan medföra förlängning av handläggningstiderna. Här ankommer det på lokala och regionala organ att genom tillfälliga förstärkningar utjämna dessa arbetstoppar. Under en följd av år har också åtgärder vidtagits för att förstärka personalresurserna vid kriminalavdelningarna. Även inom åklagarväsendet finns det problem med arbetsanhopningar, särskilt på grund av tillströmningen av omfattande och svåra mål som rör ekonomisk brottslighet. Därför har regeringen i våras lagt fram ett förslag till en effektivare regional åklagarorganisation. Jag kan också nämna att vi i justitiedepartementet håller på att se över möjligheterna att vidga utrymmet för åtalsunderlåtelse, något som kan leda till att antalet förundersökningar begränsas. Jag räknar med att förslag om detta läggs fram under våren 1984.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Det är förhållandena i Ljusdals polisdistrikt som föranlett min fråga. I mitten av 1960-talet hade man där ungefär 600 brottsärenden att handlägga per år. I dag är ärendeanhopningen mellan 1 000 och 1 200 ärenden per år. Dessutom har det sedan mitten av 1960-talet tillkommit nya uppgifter för polisen. Personalen vid Ljusdals polisdistrikt har förändrats så, att den har tillförts en tjänst utöver vad man hade när polisen förstatligades i mitten av 1960-talet. Det säger sig självt att detta är en orimlig situation, och det är det som skapar de långa väntetiderna från brottstillfället till dess att ärendet kommer till tingsrätten. Med hänsyn till den ökning av ärendebelastningen som jag här redogjort för tror jag inte att det är bara i enstaka fall som väntetiden är så lång. Detta är farligt, bl.a. från rättssynpunkt. Man måste ställa sig frågan: Vad kan ett vittne komma ihåg två år efter brottstillfället? Man kan ju själv tänka sig den situationen. Det kan också vara så att den som blir misstänkt och föremål för förundersökning två år efteråt blir frikänd i tingsrätten. Den personen har då alltså under två år tvingats gå i ovisshet. Det här är alltså inte bra. Jag pläderar inte för några nya polistjänster, men det måste vara möjligt att omprioritera inom en viss region, exempelvis inom västra Hälsingland. Det görs enligt vad jag kan förstå inte. Antingen är det då brist på personal i hela västra Hälsinglands region eller också har man så vattentäta skott mellan polisdistrikten att var och en bevakar sitt revir och inte bryr sig så mycket om de problem som finns hos de andra. Jag tycker att justitieministern skall titta på problemen i Ljusdal ytterligare. De är allvarligare än vad justitieministerns svar visar. Man har också tagit åklagare från Ljusdal och fört till Hudiksvall, vilket försvårar problemen. Skall det faktum att man ser över åklagarväsendet innebära att man för tillbaka åklagaren till Ljusdal? Det skulle också underlätta situationen och förkorta de långa väntetiderna.

Herr talman! Jag är medveten om att man har besvärliga problem i Ljusdals polisdistrikt. Det beror på att det är en relativt liten avdelning, och då blir man särskilt känslig för plötsliga och onormala belastningar. Jag har uppgifter om att 11 26 av de ärenden som var balanserade på kriminalavdelningen i Ljusdali början av detta år var 12 månader gamla eller äldre. Det är självfallet inte tillfredsställande. Man måste vidta åtgärder för att rätta till detta. Jag har fått reda på att kriminalavdelningen i Ljusdal sedan ett år tillbaka har förstärkts med en befattningshavare från ordningsavdelningen. Under detta år har kriminalavdelningen dessutom förstärkts med två polismän under utbildning, s.k. alternerare, som har tagit hand om enklare utredningar. Enligt uppgifter som jag har fått från länspolischefen har under detta år Ljusdals polisdistrikt i fyra fall fått hjälp av kriminaltekniker från Gävle polisdistrikt, men inte i något fall har polisstyrelsen begärt biträde för egentligt utredningsarbete. Det kan kanske vara skäl att höra sig för om den möjligheten.
Herr talman! Det är möjligt att justitieministerns uppgifter är riktiga, men en väntetid på ett år är också för mycket. Det är vi överens om, justitieministern och jag. Att brottsligheten har ökat mycket starkt i Ljusdal är också ett faktum. Personalstyrkan motsvarar inte denna kraftiga ökning. Jag har inhämtat att Ljusdals polisdistrikt inte har någon spaningsavdelning. Bara detta visar att förhållandena är orimliga. Jag förstår att polismännen i Ljusdal med denna arbetsbörda, och kanske med en ambition att göra grundliga förundersökningar, inte helt kan klara problemen — just på grund av för litet personal och den stora anhopningen av ärenden. Om jag uppfattade justitieministern rätt tänker man undersöka och kanske förbättra personalsituationen i Ljusdal. Jag tackar för det.

Herr talman! Med hänvisning bl.a. till att det inom vissa fackliga organisationer har förekommit diskussioner om att bojkotta motståndare till löntagarfonder har Gunnar Hökmark frågat mig om jag avser att föreslå någon åtgärd i syfte att minska risken för liknande fackligt agerande i ett samhälle med löntagarfonder. De fackliga organisationerna, liksom f. ö. arbetsgivarorganisationerna, Nr 19 bestämmer själva vilka åtgärder de skall vidta för att hävda sina intressen — Tisdagen den gentemot meningsmotståndare. Att de därvid måste hålla sig inom ramen för — 8 november 1983 vad som gäller enligt vår lagstiftning är självklart. De kan också vara bundna av avtal som de själva har ingått. Om jag har fattat Gunnar Hökmark rätt, gör han gällande att de fackliga organisationerna har angripit meningsmotståndarnas yttrandefrihet och andra frioch rättigheter som skyddas av grundlagen. Men grundlagsskyddet för frioch rättigheter gäller bara gentemot angrepp på dessa rättigheter från det allmännas sida. Däremot gäller det inte gentemot åtgärder som vidtas av enskilda människor eller organisationer. Detta ställningstagande gjordes i stor partipolitisk enighet efter noggranna överväganden när grundlagen skrevs. Jag har ingen annan åsikt än grundlagsfäderna och har inte för avsikt att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret, även om jag måste medge att det är svårt att känna någon tacksamhet för dess innehåll. Det är på sätt och vis ett historiskt svar. Jag tror att det är första gången som en justitieminister här i riksdagen öppet deklarerat att han struntar i om förutsättningarna för den fria debatten är hotade och klart redovisat att han inte avser att vidta några åtgärder mot dem som försöker strypa politiska motståndares möjligheter att agera. Det är uppseendeväckande. I sitt svar säger justitieministern att det inte är statens uppgift att värna enskilda människors rätt att uttrycka sina åsikter och att statens skyldighet enbart är att själv inte inskränka medborgarnas frioch rättigheter. Nu är det socialdemokratin och den regering som Ove Rainer representerar som har lagt fram ett förslag om löntagarfonder, som kommer att innebära att de fackliga organisationer som jag har angivit i min fråga kommer att få ytterligare makt att sätta bakom sina försök att strypa den fria debatten. Men justitieministern säger: Jag avser inte att göra något åt detta — det spelar ingen roll. Det är uppenbarligen en typ av anarki när det gäller skyddet av yttrandefriheten som justitieministern hävdar. I stället för att skydda medborgarnas rätt att i varje läge fritt yttra sig för att föra fram sin åsikt och mening vill justitieministern öka de fackliga organisationernas makt — i ett samhälle där de fackliga organisationerna redan har alltför mycket makt och i alltför stor utsträckning kan påverka politiska beslut. När LO-ordföranden för något år sedan hotade med politisk generalstrejk, herr talman, var det ett tecken på att man har lämnat den fackliga sfären för att i stället med maktmedel påverka politiska beslut. Det är därför som vi moderater hävdar att löntagarfonder är ett hot mot demokratin. Justitieministern har mycket klart och tydligt givit oss rätt i detta avseende. Han säger nämligen att man inte avser att skydda den fria debatten — det är de fackliga organisationernas egen sak. 123 Men vilka skall hävda de enskilda människornas rätt att fritt föra en debatt? Uppenbarligen är det inte socialdemokratin och Ove Rainer. Förnekar justitieministern att löntagarfonderna kommer att få en socialdemokratisk dominans? Menar justitieministern att löntagarfonder inte kommer att ge fackliga organisationer mer makt att strypa oliktänkandes meningsyttringar? Eller är det kanske så att justitieministern helt enkelt anser att det inte har hänt att fackliga organisationer har försökt utnyttja sin fackliga makt till att nå politiska mål? Om det är så är det tragiskt. Jag skulle vilja upprepa min sista fråga: Håller justitieministern inte med om att fackliga organisationer har försökt utnyttja fackligt maktspråk för att strypa den fria debatten?

Herr talman! Jag hade inte uppfattat att den här frågan skulle syfta till att vi skulle föra en debatt om löntagarfonder. Jag har inte heller uppfattat att jag här i kammaren skall stå till svars för vad organisationer eller enskilda företar sig som kan föranleda kritik ur yttrandefrihetssynpunkter. Vad jag har sagt i mitt svar är att grundlagen har lagt fast ett skydd för frioch rättigheterna, men att det bara gäller ett skydd gentemot angrepp som kan ske från det allmännas sida. Jag uppfattade nämligen Gunnar Hökmarks fråga på det sättet att det var grundlagsskyddet som han ville diskutera, och jag har lämnat mina upplysningar på den grundvalen. Att det sedan självfallet finns all anledning att ställa stora krav på en regering och inte minst på en justitieminister att värna om tryckfriheten och yttrandefriheten är så självklart att jag inte trodde att vi skulle behöva debattera den frågan. Det sker med den lagstiftning vi har, och det sker över huvud taget genom de olika organ som samhället ställer till förfogande för att värna om yttrandefriheten och tryckfriheten. Och jag kan gärna föra en debatt med Gunnar Hökmark, om han anser att det är några brister i det avseendet.

Herr talman! I min fråga har jag tagit upp enskilda människors förmåga att utnyttja den fria debatten med tanke på den ökade makt som löntagarfonder kommer att ge den ideologi och den värdering som representeras av den socialdemokratiska fackliga och politiska rörelsen. Det framgår mycket klart av min fråga. Jag har inte ställt någon fråga om grundlagsändringar, utan jag har frågat vilka åtgärder justitieministern kan tänka sig att vidta för att skydda enskilda människors möjlighet att tycka fritt. På detta svarar justitieministern inte någonting. Justitieministern hävdar att staten inte skall inskränka människornas yttrandefrihet; men om fackliga organisationer vill göra det, må det vara dem väl unt! Det är som om socialdemokraterna till den milda grad har blivit ett organisationernas parti, att man inte ser risken när organisationerna ges en ständigt ökande makt. I ivern att genomföra löntagarfonderna sviker socialdemokratin ansvaret att slå vakt om den fria debatten. Det gäller inte bara att se till att staten inte inkräktar på den fria debatten, utan också att se till att de enskilda människorna har möjlighet att delta i en fri debatt.

Herr talman! Det skulle vara bra om Gunnar Hökmark mera konkretiserade vad han avser med sin fråga. Frågan är inte alls klart ställd; jag och mina medarbetare har haft stora svårigheter att utforma svaret, eftersom vi inte begripit frågan. Jag vill påstå att jag inte begripit frågan så mycket bättre nu heller. Men så mycket är klart och så mycket kan jag svara Gunnar Hökmark, att jag är beredd att medverka till alla åtgärder som kan vara nödvändiga för att man skall förstärka yttrandefriheten och tryckfriheten. Men får jag be om en mer konkret debatt kring denna fråga för att få klarhet i vad Gunnar Hökmark syftar till!
Herr talman! Det är möjligt att justitieministern som företrädare för ett parti som framför allt slår vakt om organisationernas intressen inte riktigt förstått vidden av min fråga, och jag ber om ursäkt för att jag inte varit tillräckligt tydlig. Men i min fråga pekar jag på exempel där fackliga organisationer med fackliga medel försökt bojkotta medborgare som haft från fackföreningsrörelsen avvikande politiska åsikter, bl.a. i löntagarfondsfrågan. Jag frågade vilka åtgärder justitieministern med tanke på detta avser att vidta, eftersom löntagarfonder kraftigt kommer att öka makten och möjligheterna att reagera mot oliktänkande. För att få klarhet i en sak inför kommande debatter skulle jag vilja ställa en fråga till justitieministern. Anser justitieministern att den typ av aktiviteter som El-ettans i Stockholm aktion mot Eldon, fackets agerande i Skaraborg och LO-distriktet i Stockholm samt LO-ordföranden Stig Malms hot om politisk generalstrejk utgör exempel på är olika sätt att använda fackliga medel för att strypa den fria politiska debatten? Om han anser detta, är jag mindre oroad.
Herr talman! Jag tar självfallet avstånd från alla yttranden och åtgärder som kränker yttrandeoch tryckfriheten.

Herr talman! Med hänvisning till att uppgifter ur offentligt anställda tjänstemäns personakter kan utnyttjas i trakasseringssyfte har Karin Söder frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhindra att en offentligt anställd tjänsteman kommer till skada på grund av de gällande sekretessbestämmelserna. Bestämmelser om sekretess för uppgifter i myndigheternas personaladministrativa verksamhet finns i 7 kap. 11 § sekretesslagen. Sekretessen är olika sträng för olika slag av uppgifter. Sekretess gäller som huvudregel för bl.a. sådana uppgifter om en anställds personliga förhållanden som har lämnats till en psykolog eller personalkonsulent. För uppgifter om en anställds hälsotillstånd och vissa andra uppgifter om personliga förhållanden gäller också sekretess under vissa förutsättningar. För övriga uppgifter som kan förekomma i myndighets personaladministrativa verksamhet gäller normalt inte någon sekretess alls. Skälet är att sådana uppgifter i allmänhet är förhållandevis harmlösa. När sekretesslagen kom till togs också uttrycklig ställning till att intresset av insyn i anställningsoch disciplinärenden är så stort att sekretess inte bör förekomma för uppgifter i sådana ärenden. Den avvägning mellan offentlighet och sekretess som gjordes vid sekretesslagens tillkomst har på det hela taget fungerat tillfredsställande. Med hänsyn till den vikt jag fäster vid att offentlighetsprincipen har så få undantag som möjligt anser jag mig inte böra vidta någon åtgärd i den riktning Karin Söder åsyftar. Jag vill också erinra om att den som trakasserar en offentligt anställd i vissa fall kan straffas för ofredande eller förgripelse mot tjänsteman.